Herr talman! Jag har ställt en fråga till mina kamrater: Vad tänker du på, när jag säger skola och livskvalitet? — Att det inte alls hör ihop! — Trygghet, fritt från mobbning, kunskapstörst och känslan av att lära för livet. - Goda minnen från en rolig skoltid! — Bra lärare och gott kamratskap. — En skola dit man går med glädje. Små enheter, utveckling av individens kreativitet. Att tillfredsställa nyfikenhet. Att utveckla våra konstnärliga anlag, våra uttrycksmöjligheter i tal, ton och skrift. Att lära för livet. Att utvecklas till en medveten individ. Att avveckla materialismen till förmån för livets andliga värden. — Frihet! Möjlighet att lära sig vad man vill — välja ämne. Ha inflytande över skolan. Skolan skall vara en rättighet och möjlighet! — En skola där barnet och barnets behov sätts i centrum! — En skola där du går starkare ut än när du kom in, där självförtroendet stärks, så att du kan möta livets framoch motgångar. — En skola där alla medverkar och jobbar praktiskt, en skola där både hus och läroböcker är hela och rena. — En skola där man lär sig varsamhet med allt levande och med naturresurserna. — Skola: att föräldrar i stor utsträckning ”skiter” i skolan. — Livskvalitet: känns som att det finns långt utanför staden, utanför skolan och samhället, i en fortfarande ostörd natur. Vi måste försöka föra in skolan. Ja, så svarade några av mina kamrater. Den gröna skolan skulle kunna sammanfattas på detta vis. ”Den gröna skolan” finns hos varje människa. För att kunna förverkliga den skall de i skolan aktiva under frihet få pröva egna idéer och utforma undervisningen. Många har redan börjat. Jag vill peka på handling och inte bara på ord. Jag har några artiklar — en artikel med rubriken: ”Skriet från skolbänken: Ge oss miljökunskap!” En annan: ”Trivseltaktik i Bergsjö. Elever och lärare skapar skolgemenskap.” En tredje: ”Önskemål från landets gymnasieelever — nytt betygssystem och fler tillval.” Vad talar dessa om? Jo, just samarbete och inflytande i skolan, elevaktiva arbetsformer och en ökad medvetenhet om miljön. De har konkretiserat och genomfört dessa saker i praktiken! T.ex. har Vika skola utanför Nynäshamn avslutat ett miljöprojekt med att teckna ”miljöavtal” med en rad företag och privatpersoner. I avtalet har kontraktskrivaren själv fått välja vilka av totalt 15 punkter han/hon vill ställa upp på. Här kan man lova att köpa oblekt papper och åka kollektivt osv. Sedan skall eleverna åter besöka arbetsplatserna för att se hur miljökontrakten efterlevs. I Bergsjö i Hälsingland har man startat ”hälsolag”. Hälsolaget består av fyra elever, som byts ut vad namnen beträffar med jämna intervaller, och tre vuxna skolmedarbetare som tillsammans försöker hitta frågor och skeenden, som de kan med idégivande och andra åtgärder lotsa fram till ett lyckligt förverkligande. På tid utanför schemats inrutade, men ändå gärna offrad av eleverna, kläs nödvändiga möbler om och färg appliceras, så att det skall vara en njutning att slå sig ner i dessa vrår av skolan. Alla de tre högsta högstadieklasserna skall ha sitt eget utrymme — en grön, vänlig vrå med blommiga stolar i skön, hjärtlig miljö, en oas i den annars alldagliga tegelskolan. Givetvis deltar alla i skolans lokalvård, bespisning osv. De ”betyg” som med god erfarenhet har kunnat sättas av personalen till ungdomarna och vice versa, är så höga att de kan förefalla vara smicker. Vad som står i tur på denna skola är att riva upp asfalten på skolgården! Man då måste de först övertyga skolpolitikerna i kommunen om att det är nödvändigt. Herr talman! ”Det är dags att öppna människans inre universum” har Eva Moberg sagt. Den gröna miljön och skolan som jag har skissat skapar förutsättningar för detta och är i högsta grad förenlig med läroplanens mål att ”eleverna skall utvecklas till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar”. Apropå betyg kan en majoritet av 5 000 gymnasieelever tänka sig ett annat system än betyg. Detta svarar man i remissen angående ”Den nya gymnasieskolan”. I en skola utan utslagning är det nödvändigt att införa en helhetssyn, där eleven sätts i centrum där inlärningen inte blir en sammanhangslös och mekanisk inlärning, där det graderade betyget har slopats och där eleverna är nyfikna, kunskapstörstiga och aktiva och känner arbetets glädje. Eleverna är helt enkelt en spegel av skolans klimat. Det är viktigt för alla i skolan att få vara med och bestämma över det ytterst lilla till det oerhört stora. Därför får man inte sticka under stol med de globala miljöproblemen eller orättvisorna i tredje världen. Mycket större kunskap och konstruktivitet skall vara ledstjärnan i detta arbete. Trädplanteringar, praktiskt miljöarbete, fadderprojekt och andra initiativ måste stimuleras. Att vara aktiv och delaktig i en positiv förändring ger en tillfredsställelse och belöning som vida överträffar en femma i något skolämne. Några politiska instrument för att förverkliga denna gröna skola är: Skolorna måste ha eget budgetansvar, vilket innebär att anslagen skall följa eleven till den enskilda skolan. Skolorna måste bestämma mer över innehållet och driften. Därför måste regler som stoppar denna möjlighet tas bort ur skollagen. Man måste avreglera och decentralisera besluten. Lärarna måste i sin utbildning få den praktik och metodik som behövs för att ge eleverna möjlighet att arbeta aktivt och undersökande med natur och människor som levande uppslagsböcker. Effektiviseringen mätt i antal poäng eller lästa böcker måste brytas, bedömningen av skolarbetet ske tillsammans med elever och föräldrar, där kvalitet — inte kvantitet — mäts. Profilskolor, försöksverksamhet och projekt skall uppmuntras och stödjas, praktik och teori varvas. Herr talman! ”Barn gör inte som man säger, utan som man gör.” Att vuxna skall föregå med gott exempel är av största betydelse. Ett sätt att visa att vi menar allvar med solidariteten med den tredje världen och dem som har det sämst ställt i Sverige borde vara att strama åt den egna konsumtionen, den s.k. ”konsumismen”. I riksdagen utmanade i dag Inger Schörling — och jag gör det än en gång — alla riksdagspolitiker att avstå 5 20 av den egna lönen för att visa att vi menar allvar med åtstramningen. Vi kan inte konsumera mera och mera utan att tära på jordens ändliga resurser. Den bästa energianvändningen är den vi brukar för att värna om varandra, kommande generationer, djur, natur och det ekologiska systemet. Strävan efter mänsklig tillväxt skadar ingen — tvärtom. Den hotar inte livsmiljön som fixering vid materiell tillväxt gör.

Herr talman! Sverige rusar med hög fart in i en kostnadskris. Det kan inte tillåtas. Regeringen lägger därför i dag fram förslag till åtgärder som skall bryta prisoch kostnadsstegringen. Vi föreslår ett pris-, löne-, skatteoch utbetalningsstopp med omedelbar verkan. Det underbyggs med förslag om en finanspolitisk åtstramning och förändrade spelregler på arbetsmarknaden. Det vi föreslår är otvivelaktigt en kärv politik. Den innebär dessutom betydelsefulla avsteg från den svenska modellen med fria löneförhandlingar. Men den är nödvändig. Den senaste tidens utveckling på löneområdet, med stora kostnadsstegringar och hot om omfattande konflikter, har framtvingat åtgärderna. Alternativet är att låta prisoch kostnadsstegringarna rulla på, och det kommer obönhörligen att så småningom medföra en arbetslöshetskris. Den socialdemokratiska regeringen har gjort klart var den står, den tar sitt ansvar. Den griper därför in nu för att med kraft förhindra ett annars kommande sönderfall. Bakgrunden till dagens förslag är den alltför snabba prisoch kostnadsstegringen och den alltför svaga ekonomiska tillväxten. Under flera år har inflationen i Sverige legat över omvärldens nivå. Vi vet alla att detta i längden inte går att förena med samhällsekonomisk balans, full sysselsättning och social trygghet. Vi vet också alla att det, inte bara i längden utan redan här och nu, är omöjligt att ta ut löneökningar på mellan 10 och 20 26 när produktionen, det enda som kan ge reala standardökningar, bara ökar med 196. Det ger inflation, reallönesänkningar, försämrad konkurrenskraft och efter hand arbetslöshet. Det ger också en orättvis fördelning av resurserna. Inflationen slår hårdast i hushållskassan för låginkomsttagarna. Arbetslösheten drabbar först de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt, både för rättvisan och för tryggheten, att bryta inflationen. Men där går utvecklingen nu åt fel håll. Lönestegringarna 1989 blev störr« än vad vi räknade med så sent som i finansplanen i januari. Handelsbalanser försämrades påtagligt mot slutet av förra året. Det finns tecken på att exportpriserna börjar vika, och nu har också oljepriserna gått upp. Sammantaget innebär det att bytesbalansen i år ser ut att försämras ännu kraftigare än vad vi räknade med i finansplanen. Utlandsskulden kommer att öka än mer. Detta innebär att det nu är ännu viktigare att vi med gemensamma ansträngningar bringar ned inflationen. Men i det läget verkar det som om prisoch löneskruven tar ny fart. En bankkonflikt pågår, omfattande strejkvarsel ligger på det kommunala området, riktade mot daghem och sjukhus. De krav som ställs ligger i storleksordningen 15—20 96. Om inte denna karusell stoppas, kan den leda till ren anarki på lönemarknaden. Den socialdemokratiska regeringen har hoppats att det skulle vara möjligt att åstadkomma det nödvändiga trendbrottet i fråga om priser och löner genom en förhandlingsuppgörelse mellan arbetsmarknadens parter. Vi har därför velat samtala med parterna på arbetsmarknaden. Vi har eftersträvat att skapa förutsättningar för en bred förhandlingsuppgörelse, och vi har gjort ett ärligt och reellt försök att nå fram till en sådan. Regeringen ställde för en knapp månad sedan tre frågor till parterna. Vi frågade om löntagarna var villiga att avstå från kompensation för årets momshöjningar mot bakgrund av att inkomstskatten samtidigt sänks, om parterna snabbt kunde komma fram till centrala avtal för 1991 och om de var villiga att överväga vissa förändringar av förhandlingsordningen. De svar vi erhöll i går visar att det tyvärr inte föreligger några förutsättningar att teckna avtal för 1991 i en central uppgörelse med låga nominella löneökningar, detta trots att skattereformen nästa år ger en påtaglig ökning av hushållens disponibla inkomster. Däremot fick vi ett starkt stöd för uppfattningen att det ekonomiska läget är så allvarligt att alternativa lösningar måste tas fram. Arbetsmarknadsparterna instämde också i att det är nödvändigt att vidta vissa förändringar i fråga om spelreglerna på arbetsmarknaden. Vilka lösningar står då till förfogande? Den svenska ekonomins grundproblem är kombinationen av svag produktivitetstillväxt och överhettning. Den ekonomiska politiken måste därför arbeta längs två linjer: å ena sidan förbättra ekonomins funktionssätt och höja produktiviteten, å andra sidan dämpa överhettningen och kyla av ekonomin. Gör vi inte det kommer det aldrig att bli möjligt att dämpa lönekostnadsstegringarna. Parterna kan inte på egen hand hålla tillbaka kostnadsstegringen i en situation med brist på arbetskraft. Det är viktigt att attackera systemfelen i den svenska ekonomin. Ett sådant arbete pågår också. Jag vill i detta sammanhang påminna om skattereformen, kommande förslag om avreglering av jordbruket och förnyelsen av den offentliga sektorn. Men det tar tid innan effekterna av sådana åtgärder kommer, och vi kan inte dröja med att ta itu med de akuta problemen. Uppgiften är att få ett snabbt slut på den rådande oredan på arbetsmarknaden, att nu bryta prisoch kostnadsstegringen innan situationen blivit ohållbar. Vi har bittra erfarenheter från mitten av 70-talet av vad som kan hända då ett överhettat läge driver upp priser och löner i en sådan takt att konkurrenskraften föröds. Det orsakade en kris som det tog tio år att reparera. Det är nödvändigt att förhindra att den historien upprepar sig. Vi vill inte att också 90-talet skall bli en lång och svår väg tillbaka från en kostnadskris. Det är mot den bakgrunden regeringen i dag föreslår följande: Ett lönestopp införs för hela arbetsmarknaden år 1990 och 1991. Ingen kompensation kommer att ges för höjningar av indirekta skatter. Fredsplikt införs under tiden som lönestoppet gäller. Alla strejker för högre lön och alla andra konflikter kommer att vara olagliga. Skadestånd för brott mot fredsplikten kommer att utgå med upp till 5 000 kr. Prisoch hyresstopp införs. Det betyder att de priser som gällde i går inte får höjas. Undantag görs enbart för sådana prishöjningar som beror på importprisökningar och förändringar av indirekta skatter. Ett stopp införs för höjning av aktieutdelningar. Det gäller börsnoterade företag som inte får höja utdelningar till aktieägarna under 1990 och 1991. Ett kommunalt skattestopp införs för 1991. Lönestoppet i kombination med inkomstskattesänkningen nästa år förutsätter att kommunerna inte höjer sina skatter. Regeringen är medveten om att dessa åtgärder inte stämmer med den svenska tradition som ger parterna en frihet under ansvar för lönebildningen. Men åtgärderna skall ses som tillfälliga ingrepp för att nu sätta stopp för en utveckling som annars skulle riskera att bli okontrollerbar och leda till sociala konvulsioner. Det faktum att sänkta inkomstskatter leder till påtagligt ökad köpkraft nästa år gör det också möjligt att nu kraftigt bromsa de nominella lönestegringarna och ändå klara reallönerna. Ingrepp som prisoch lönestopp är dock inte tillräckliga. För att sådana tillfälliga åtgärder skall lyckas bidra till att kyla ned inflationsförväntningarna måste de också byggas under med en stramare finanspolitik. Dessutom krävs andra åtgärder för att dämpa inflationstrycket på längre sikt och öka tillväxten. Regeringen anser därför att följande åtgärder bör vidtas. För det första bör förändringar ske i sjukförsäkringen. Arbetsgivarna får år 1991 överta ansvaret för att betala ut sjukersättning för de två första veckornas frånvaro. Det bör kunna ge stimulans till en förbättring av arbetsmiljön och en minskning av sjukfrånvaron. Vi slutar att subventionera arbetsgivare som har dålig arbetsmiljö och många arbetsskadade. Dessutom löser det problemet med att vissa får överkompensation när de är sjukfrånvarande. Arbetsgivarna kommer endast delvis att kompenseras för de ökade kostnaderna genom att sjukförsäkringsavgiften sänks med en procentenhet. Därigenom medför förslaget också en finanspolitisk åtstramning som kan uppskattas till 9 miljarder kronor under nästa år. För det andra krävs ytterligare åtgärder för att minska överhettningen på byggsektorn. Investeringsavgiften i de mest överhettade områdena höjs och förlängs. Ramarna för begränsning av annat byggande än av bostäder skärps. Som ett resultat av överläggningarna med arbetsmarknadens parter kommer regeringen för det tredje att låta utreda åtgärder som stramar upp reglerna för framtida löneförhandlingar. För det fjärde kommer regeringen inom kort att lägga fram förslag rörande forskningspolitik, näringspolitik och regionalpolitik, bl.a. i syfte att öka arbetskraftsutbudet, förbättra infrastrukturen och öka produktiviteten. Därigenom stimuleras den ekonomiska tillväxten. Regeringen överväger också den statliga utgiftspolitikens inriktning, liksom andra åtgärder som upprätthåller finanspolitikens stramhet och bidrar till bättre balans på arbetsmarknaden. Herr talman! Vårt land står otvivelaktigt inför svåra ekonomiska och polia utmaningar. Det har uttryckts så att vi nu har att ta den sista chansen för att rädda det vi i högtidliga sammanhang brukar kalla den svenska modellen — att genom samförstånd kombinera å ena sidan teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt och å andra sidan full sysselsättning och social välfärd. Inflationen och galopperande kostnadsstegringar hotar att slå sönder den svenska modellen. Jag tillhör inte dem som vill lägga hela skulden på de fackliga organisationerna. Det är naturligtvis omöjligt att hålla tillbaka inflationsspiralen när det är brist på arbetskraft. Därför måste politiken inriktas på att båda förändra spelreglerna på arbetsmarknaden och kyla ned den överhettade ekonomin. Görs inte det kommer inflationen snart att skapa ökad arbetslöshet, och lönekostnaderna i kommuner och landsting kommer att tvinga fram sociala nedskärningar. I förlängningen av dagens situation kan vi dessutom se en kris för hela det svenska välfärdssamhället. Likheten med läget i Storbritannien vintern 1979 — det som kallades missnöjets vinter — är slående. Det var då vilda strejker och kaos på arbetsmarknaden framkallade en så stark politisk motreaktion att de konservativa fördes till makten och kunde inleda attacken mot fackföreningarna och börja nedmonteringen av välfärdsstaten. Vill vi undvika att gå samma väg krävs ansvar och beslutsamma ingripanden — inte efteråt när det är för sent, utan nu.

Herr talman! Mycket skall man höra innan öronen trillar av. Politiskt fastställda löner. Prisreglering. Utdelningsstopp. Detta är öststatspolitik! I en tid då Östeuropas folk kastar av sig socialismens tvångströja och tävlar om att vara först med att förverkliga den fria marknadsekonomins principer, då går den svenska regeringen i motsatt riktning. Det är verkligen att vara ur takt med tiden! Finansministerns besked här i dag är häpnadsväckande även mot bakgrund av det uttalande som statsminister Ingvar Carlsson gjorde så sent som för en vecka sedan i Karlstad. Så här lät det: ”Det blir inget prisoch lönestopp. Det har prövats förr och inte visat sig ha effekt. Det som på papperet kan verka så bra fungerar inte.” Så mycket mer behöver egentligen inte sägas. Vad statsministern här gav uttryck åt är vad såväl vetenskaplig expertis som praktisk erfarenhet har lärt OSS. Förklaringen till dagens utspel skulle då kunna vara att regeringen i alla fall vill ge intryck av handlingskraft. Men det strider i så fall mot ett annat citat, denna gång ett inlägg av Kjell-Olof Feldt inför Nationalekonomiska föreningen för några år sedan: ”Prisstopp lurar vid det här laget väldigt få.” Så är det ju. Om det hade varit så enkelt som att det gick att förbjuda prishöjningar genom lagstiftning, skulle det naturligtvis ha gjorts för länge sedan. Då skulle inte inflationen behöva vara något problem. Finansministerns ingripande denna gång blir litet extra vanmäktigt genom att det i så hög grad riktar sig emot regeringens egna åtgärder. I finansplanen, som presenterades för någon månad sedan, gjordes det ju ett stort nummer av att inflationen egentligen inte är så farlig, eftersom den till stor del beror på höjda skatter. Nu måste det bli ett stort antal dispenser för de av regeringen beslutade prishöjningarna. Det betyder byråkrati och kineseri. Jag var för resten för en tid sedan på studiebesök hos SPK. Där meddelade man stolt att verkets uppgift nu var att främja konkurrens och att prisövervakningsapparaten var avvecklad. Var får man, herr finansminister, på dagens överhettade arbetsmarknad tag på alla de prispoliser som nu behövs? När utdelningsstopp tidigare prövades i vårt land, var aktiebörsen avskärmad från omvärlden genom valutaregleringen. Nu kan ett sådant stopp lätt kringgås genom att svenskar köper utländska aktier. Kjell-Olof Feldt har väl ändå inte kommit på något sätt att hindra Deutsche Bank från att höja sin utdelning? Utlänningars flykt från den svenska aktiebörsen lär bli ytterligare förstärkt. Hur rimmar detta ingrepp med det motiv som anförts för den nya företagsbeskattningen, nämligen att företagens vinster inte skall låsas in utan delas ut för att komma till bättre användning på andra håll i näringslivet? Jämfört med prisstopp har ingrepp mot den fria lönebildningen varit sällsynta i vårt land. Att sätta förhandlingsoch avtalsrätten ur spel på det sätt som nu föreslås är ett utomordentligt allvarligt steg. Det är ett grovt brott mot principen om fasta spelregler. Vidare betyder det att man lyfter av arbetsmarknadens parter deras ansvar. Konflikter för framtiden förebyggs inte. Det inbjuder tvärtom till stora löneyrkanden, och snabbt och brett in satta stridsåtgärder, för att man skall få ett så gott utgångsläge som möjligt inför nästa tvångslag. Även på detta område är det pikant nog så att regeringen i realiteten inskrider mot sina egna misstag. Det är i hög grad det statliga löneavtalet från december, med dess stora påslag för poliser, lågstadielärare m.fl., som ligger bakom oron bland de kommunalanställda och som ligger bakom de privatanställdas beslutsamhet att utnyttja inflationsklausulen. Fantastiskt nog lät statens förhandlare en sådan klausul inflyta i de statliga avtalen, trots att dessa slöts efter skatteuppgörelsen, alltså när dennas konsekvenser för inflationstakten var uppenbara. Så till vida påminner hela uppläggningen om tvångslagen 1971, som mest motiverades med risken för den lockout mot officerarna som regeringens företrädare själva hade varslat! Frågorna är många. Hur skall man kunna styra löneglidningen? Hur skall man kunna förhindra att arbetsgivare — kanske genom att konstruera om tjänster — ändå ger stora lönehöjningar till medarbetare som man vill behålla? Skall vi begåvas med lönepoliser också, finansministern? Hela denna Haga-politik med kaffedrickande och allt har varit missriktad. Den bygger på tanken att centrala fackliga företrädare kan kontrollera lönebildningen. Det kan de inte alls. Givetvis skulle Kommunals ordförande Lillemor Arvidsson ha velat vara sina partikamrater i regeringen till lags genom att hålla igen på lönesidan, men det klarar hon inte. Då börjar nämligen hennes medlemmar strejka vilt och demonstrera i protest mot det centrala facket. Löner bestäms i samspelet mellan utbud och efterfrågan på en hittills tämligen fri marknad. I ett läge med överefterfrågan på arbetskraft kommer det som någon avstår ändå fram som löneglidning. Så blir det också efter ett eventuellt lönestopp. Den stora frågan är nu om de grupper som känner sig förfördelade kommer att hålla sig lugna eller om de fortsätter att demonstrera sitt missnöje genom olovliga stridsåtgärder. Herr talman! Det finns inga enkla och snabba lösningar på den kris som nu förvärras i rask takt. Sanningen är att vi går en mycket besvärlig tid till mötes. En felaktig ekonomisk politik under en följd av år kommer att ge allvarliga ekonomiska problem under en följd av år. Men det är inget skäl att bara ge sig på symtomen på det onda, att ytterligare skjuta på nödvändiga kursförändringar. Ju längre de dröjer, desto större blir svårigheterna. Grundläggande i det moderata alternativet är att skattetrycket skall minskas. Därmed blir det möjligt att sänka de höga marginalskatterna utan att människor skall behöva finna att de får betala ännu mer i höjda skatter på sina arbetsresor, på sitt boende, på sitt sparande. Det är naturligtvis dessa skattehöjningar som driver på kostnadsstegringen. Att årets marginalskattelättnader inte förmår dämpa löneutvecklingen beror på två saker. Dels beslöts de alldeles för sent — i december, när vi moderater hade lagt fram motsvarande förslag i januari —, dels innebar de som sagt inte någon sänkning utan bara en omfördelning av skatten. Men behövs det då inte någon åtstramning? Jo, men den skall inte riktas mot den privata konsumtionen, som t.o.m. ökar långsammare än den dåliga totala tillväxten. I stället skall de avse den offentliga verksamheten, bud getens utgiftssida. Det ger också utrymme att genomföra sådana utbudsfrämjande reformer som bl.a. förbättrar tillgången på arbetskraft. Finansministern är tydligen här på väg att acceptera det moderata förslaget om en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Men finansieringen ordnas på ett sätt som innebär skattehöjning. Och jag hörde ingenting om att sådana utbudshämmande förslag som införande av en sjätte semestervecka och förlängning av föräldraförsäkringen skulle inställas. Herr talman! Riksdagen står inför ödesdigra beslut. Det är utmanande att regeringen har dröjt fyra veckor över utsatt tid med att redovisa förslag för riksdagen och sedan, såvitt jag förstår, kräver snabbehandling på någon dag, när man väl kommer till skott. På Haga-partyna kunde man vänta i veckotal. Parlamentet är bara en expeditionsaffär. Vi kommer inte att gå med på att behandla så viktiga frågor på sådant sätt. Vad det gäller är om Sverige i en tid av utbredd liberalisering och avreglering skall ta ännu fler steg på högskattepolitikens väg, om det ekonomiska livet skall utsättas för ännu hårdare politisk styrning. Regeringen är beredd att offra för den liberala demokratin så väsentliga värden som den fria prisbildningen och arbetsmarknadens frihet, och det för något som både statsministern och finansministern har erkänt vara tomma slag rätt ut i luften. Nu ägnar sig socialdemokraterna åt det de lovat undvika, att administera en sönderfallande ekonomi genom ett kommandosystem av det slag som ny ligen visat sig inte fungera i öst. Det är vi moderater som visar vägen. Vi vill stärka marknadsekonomin, sänka skattetrycket och avreglera, så att medborgarna får större möjligheter att sjäva betämma över sin tillvaro. Detta är inte någon tredje väg. Detta är inte ens alternativet till något annat. Det är den enda vägen.
Herr talman! ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” Så heter det i 6§ regeringsformen. Under en längre tid har det varit uppenbart att den nuvarande regeringen inte styr riket. Om inte förr så stod det klart när finansplanen offentliggjordes den 10 januari. Det visade sig att de besked om den ekonomiska politiken som hade bort återfinnas där inte fanns. Regeringens uppläggning var i stället, tycks det, att först dels överlägga med parterna på arbetsmarknaden, dels nogsamt granska oppositionens motioner för att sedan försöka skrapa ihop till en egen ekonomisk politik. Vi har en regering som i stället för att leda och ligga först ligger sist och sladdar. Regeringen har därmed öppet demonstrerat att man inte har någon egen uppfattning om vad som behöver göras för att långsiktigt räta upp svensk ekonomi. Därför står man där man nu står: upptryckt mot väggen har man inget annat att ta till än panikåtgärder. ”Tvärstopp” kan sättas som rubrik på det regeringen nu föreslår. Allt som slutar på stopp har man plockat fram ur malpåsarna. Det skall väl verka handlingskraftigt och modigt. I själva verket är det ett svidande underbetyg på egna prestationer — eller snarare brist på tidigare prestationer. Den regering som så underlåtit att styra riket kommer nu till oss i riksdagen för att få stöd. Den borde komma till riksdagen för att be om ursäkt för att man så grovt har försummat att göra det man är satt att göra. I stället blir dessa åtgärder nu aktuella. Hur skall man nu se på det här panikpaketet? Bo Toresson, regeringspartiets partisekreterare, sade i en uppmärksammad TT-intervju för ett par veckor sedan att om inte regeringen fick de svar den ville ha på Haga, skulle det bli nyval. Vi har talat om nyval, sade Toresson, för att inskärpa allvaret. Nu vet vi att parterna inte gick med på det regeringen ville, nämligen återgång till centrala samordnade förhandlingar. Logiken kräver då egentligen att det nu blir nyval. Men det är nog en för snabbt dragen slutsats. Toresson ville ju bara skrämma parterna på arbetsmarknaden, och statsministerns mummel i samma ämne var nog bara till för att få opponenter i det egna partiet mer fogliga. Det senare kanske fungerar, men hur man kunde tro att SAF, Kommunförbundet, PTK och andra storheter på arbetsmarknaden skulle låta sig skrämmas av nyval är obegripligt. En regering som har försatt parterna i det nuvarande hopplösa läget kan väl inte vara någonting att slå vakt om. Uppenbarligen var syftet med Haga-samtalen att försöka skjuta över ansvaret för det uppkomna läget på andra. Att understryka lägets allvar i de samtalen var naturligtvis riktigt. Men hade det inte, herr finansminister, varit bättre att med eftertryck stryka under lägets allvar genom att komma till de samtalen med en egen ekonomisk politik för hur man skulle komma till rätta med inflationen och bytesbalansunderskottet? Jag tror att det hade imponerat mer på parterna än hot om nyval. Nu ställde man i stället bara några frågor som man egentligen redan visste svaret på. Sverige driver sedan en längre tid mot kris i ekonomin. Inflationen brakar i väg, den är dubbelt så hög som i våra konkurrentländer. Bytesbalansunderskottet stiger i rasande takt. Strejker och lockouter avlöser varandra. Bara förra året gick nära 400 000 arbetsdagar förlorade av sådana skäl. Det hade varit regeringens uppgift att i tid styra undan en sådan utveckling. Insikten om problemen verkar ha funnits i regeringen. Men några har varit fullt upptagna med att träta om vilken kurs man borde ta ut, och andra verkar ha varit helt paralyserade av socialdemokratiska partiets dåliga opinionssiffror. Skutan har fått driva på. Och till slut återstår då förstås ingen annan utväg än att gira i panik. Så kommer regeringen till riksdagen och begär att vi i oppositionen — som bönat och bett, tjatat och grälat, föreslagit och voterat om åtgärder som skulle ha gjort att vi undvikit den här situationen — skall rädda en regering i sjönöd. Det är mycket begärt. Några inslag i det här paketet finns redan i folkpartiets och i andra oppositionspartiers motioner. För folkpartiets del gäller det arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen och stopp för kommunalskatteökningar. De förslagen stöder vi naturligtvis. Men vi gör det verkligen inte för att rädda en fallfärdig regeringen utan för att rädda skattebetalarna undan högre skatter och för att räta upp svensk ekonomi. Det är svårt att exakt ange när svensk ekonomi började driva mot sin kris. Men en klar vändning till det sämre kom definitivt i valrörelsen 1988. På våren det året hade finansministern levt rövare här i kammaren med oppositionspartier som understått sig att lägga förslag som inte var finansierade till sista korvöret. I valrörelsen gjorde finansministern helt om. Plötsligt fanns det utrymme för att ge löften om ofinansierade reformer. Något sådant utrymme fanns naturligtvis inte. Men regeringen ville självfallet inte ge besked om så obehagliga saker som finansieringen i en pågående valrörelse. Det gällde makten, och då fick omsorgen om nationens ekonomi flyga och fara. Sedan har regeringen måst slingra sig som en mask för att i fråga efter fråga krypa ur lättsinniga vallöften eller direkta förvanskningar av sanningen. Så kommer nu en ny hundraåttiograderssväng. Efter att ha talat vitt och brett om att avreglera och marknadsorientera reglerar man nu två hittills helt oreglerade marknader, priserna på varumarknaden och lönerna på arbetsmarknaden. När Östeuropa skrotar sina planekonomier gör Sverige tvärtom — bygger upp nya byråkratikomplex. Det prisoch lönestopp som man nu föreslår kommer att kräva en jättelik byråkrati — nyttan kommer man att få leta efter, skadorna kommer att hänga kvar länge. Särskilt principvidriga anser jag att tvångslagarna på arbetsmarknaden är. Jag skall återkomma till den frågan i senare inlägg. De här förslagen till regleringar måste egentligen vara helt emot vad Feldt gillar. Det är faktiskt så att jag tycker litet synd om honom. Men mest synd tycker jag naturligtvis om alla de människor som har invaggats i föreställningen att vi är på väg ut ur krisen — det är många människor med låga inkomster. Denna torsdag vaknar de upp för att upptäcka att regeringen tillgripit rena kristidsregleringar. Det är väl egentligen bara ransoneringskupongerna och cikoriakaffet som saknas. Vad skulle regeringen ha gjort i stället? Bengt Westerberg talade om det i debatten i går. Det var att lägga förslag som hade stimulerat utbudet av arbetskraft, förslag som hade inneburit en åtstramning i budgeten genom nedskärning av utgifter — inte genom höjda skatter — att avveckla monopol och regleringar i den offentliga sektorn och naturligtvis skulle den förträffliga skattereformen ha kommit för fem år sedan, så att den nu hade varit i fullt sving och kunnat ge effekt på tillväxt och välfärd. Det skulle alltså ha varit en kombination av åtgärder som håller nere statens utgifter och skapar utrymme för expansion av enskilda människors uppfinningsrikedom och ansvarstagande och deras möjligheter att själva välja. Och det förslaget skulle ha kommit för flera år sedan medan tiderna var goda för förändringar av det slaget. Herr talman! Nu har vi skummat grädden av sådana möjligheter och är nere i blåmjölken. Det är sanningen om tillståndet i svensk ekonomi när vi nu möter 90-talets många svårigheter! Herr talman! Sverige skulle nu behöva en stark regering. I stället har nationen begåvats med en regering som, till följd av egna försummelser, i panik drar i alla nödbromsar den kommer åt. Det vore väl lika bra att låta den stiga av tåget.

Herr talman! ”Vi har arbetat svensk ekonomi ur krisen! Vi har lyckats med den tredje vägens politik!” Detta är uttalanden som vi under de senaste åren har hört från socialdemokratiskt håll och från finansministern. Det har förts fram ganska glättade budskap om hur socialdemokratin har lyckats bäst i världen. De uttalandena står i bjärt kontrast mot det som vi har hört i dag från finansministern. Det beskedet från den socialdemokratiska regeringen har lett till en övertro på de ekonomiskt tillgängliga resurserna. Det är svårt att kritisera enbart de fackliga organisationer som trott på regeringens ord. Först i fjol började regeringen upptäcka att finansministerns friserade budskap skapat problem, och den föreslog då ett finanspolitiskt åtstramningspaket som också innehöll en rad utbudsstimulerande åtgärder, t.ex. på arbetsmiljöområdet. Då tog centern sitt ansvar för landets ekonomi. Då valde andra partier att stå vid sidan om och säga att det inte behövdes några åtgärder. I januari lade regeringen sitt budgetpaket som är mer att beteckna som ett delningsexemplar — så ofärdigt som det är. Tydligen gjorde den så i avsikt att se om de andra partierna har några idéer som regeringen kunde anamma. Egna saknar den som bekant. I den s.k. budgetpropositionen säger regeringen: ”Innan åtgärder vidtas bör överläggningar mellan regeringen och arbetsmarknadens parter prövas.” Vidare sägs ”att regeringen utgår från att parterna” osv., dvs. den hoppas att parterna skall sköta det som finanspolitiken inte har klarat av. Om inte parterna gör det, säger regeringen vidare i propositionen, då skall regeringen klargöra vad som skall hända. Där är vi alltså i dag. Efter att tidigare inte ha presenterat sina förslag, efter det att oppositionen har presenterat sina, efter det att Hagasamtalen singlat ut i Hagas parker, då först orkar en svag regering presentera dagens krispaket. Då ryker den svenska modellen! Man får leta efter en mer handlingsförlamad finansminister! Hans agerande påminner mera om musikalen ”Stoppa världen — jag vill stiga av”. Men, finansministern, verkligheten kan man inte stoppa. Herr talman! Det svenska samhället präglas för närvarande av en allmän osäkerhet och oroskänsla. Det framgår nu med all önskvärd tydlighet att regeringen har tappat greppet om utvecklingen. De negativa effekterna av den s.k. tredje vägens politik blir nu allt tydligare och allt allvarligare. Beträffande bytesbalansen får vi ständigt nya och allt mörkare prognoser. Regeringen själv bedömer att underskottet kommer att uppgå till över 50 miljarder kronor nästa år. De flesta spärrar verkar också vara släppta på arbetsmarknaden. Avtalsrörelserna tycks mer och mer präglas av diskussioner om ”vad andra grupper fått” och alltmer utav kompensationstänkande. Vi ser nu att Hagasamtalen inte gav något påtagligt resultat. Det är självklart att parterna inte heller har samma respekt för en regering som saknar majoritet i riksdagen. Det är ju också en av förklaringarna till misslyckandet. Regeringens allmänna inriktning av budgetpolitiken de senaste åren har inneburit en tendens att hänskjuta allt fler delar av budgetpropositionen till kompletteringspropositionen. I år är detta mer framträdande än någon gång tidigare. Icke-politiken i det framlagda försöksutkast som man kallar budgetproposition ger knappast någon ordentlig information om vad regeringen föreslår beträffande den ekonomiska politiken. Vi får inte heller veta något om näringspolitiken, regionalpolitiken, livsmedelspolitiken eller forskningspolitiken. På alla dessa viktiga punkter har man standardsvaret: ”Regeringen avser att återkomma.” Det är det enda besked som ges. Klart står redan att 1990 kommer att innebära ganska stora påfrestningar för många lågoch medelinkomsttagare. Framför allt är det skattereformens effekter som kommer att slå igenom. Det finns anledning att återkomma till detta i replikomgången. Men låt mig något kommentera det paket som regeringen presenterar i dag. Att detta paket är ett direkt resultat av en felaktig långsiktig ekonomisk politik framstår nu som självklart. Det är också ett bevis på de spänningar som finns inom socialdemokratin och den kraftlöshet som präglat en minoritetsregering under de senaste åren. När det gäller prisstoppet har vi från centerns sida i riksdagsbehandlingen för ganska kort tid sedan sagt att prisreglering skall användas med betydande försiktighet och i första hand i samband med krig eller krigsfara eller annan mvcket allvarlig situation. Vi tror inte att det är ett verkningsfullt redskap. Det är ju en sak att försöka hoppa upp på en tiger, men det är en annan sak att försöka hoppa av den. Jag tycker att det faktiskt gäller när regeringen nu föreslår prisstopp. Beträffande lönestoppet innebär ju det att statsmakterna ingriper i den fria förhandlingsrätten. Det är ju precis det som man anklagar Thatcher för och som också skedde i England. Thatcher skulle försöka tämja facket. Det är just det som en socialdemokratisk regering i Sverige nu skall göra — nu skall man tämja facket. All agitation mot konservativa krafter och mot Margaret Thatcher kommer ju att vara ganska verkningslös i fortsättningen, efter det ingrepp som regeringen nu gör. Ni kommer inte att vara trovärdiga på det området. Problemet med lönestoppet är att man inte angriper roten till det onda. När stoppet hävs, kommer troligen de krav som har ackumulerats under tiden att slå igenom. För kommunerna innebär detta i kombination med ett kommunalt skattestopp att pressen på kommunerna blir enormt stor. När det gäller utdelningsstoppet hör det till saken att vi ännu inte har sett förslaget utan får kommentera det tal som finansministern har hållit här. Men förslaget betyder uppenbarligen att man innehåller 5 miljarder kronor i utdelningar, tydligen för att komma åt aktieägarna. Men när vinsten då kommer att ligga kvar i företaget, kommer väl aktievärdet att stiga i stället. Och för den som vill realisera det är det ju bara att sälja aktierna. Det är ju inget sätt att komma åt problemet, och därför är förslaget helt verkningslöst. Och det saknar fullständigt fördelningspolitisk effekt. Tvärtom kan ju de som vill realisera sina tillgångar sälja ut sina aktier — och då har man verkligen inte fått någon som helst fördelningspolitisk effekt. I fråga om arbetsgivarinträdet har vi från centerns sida föreslagit en modell som innebär en period. Men jag vill gärna säga att i en situation där konjunkturen dämpas nästa år är den föreslagna åtgärden gar.ska dålig. Vi accepterar inte att man får en sådan åtstramning som det här förslaget innebär för de små och medelstora företagen. Detta är ju ett rent dråpslag mot småföretagen, om man inte ser till att minska arbetsgivaravgiften i tillräcklig omfattning. En första förutsättning är ju att man håller dessa företag skadeslösa för det här förslaget. När det gäller hyresstoppet skall man uppenbarligen göra undantag för de effekter som skattereformen får. Det är ju inte litet. Först är det byggmomsen på ca 5 miljarder, sedan är det momsen som drabbar boendet — på vatten, sophämtning, avlopp och investeringskostnader. Och sedan är det hela räntebidragsbiten, fastighetsskatten och reavinstskatten. Allt detta skall alltså undantas. Man frågar sig: Vad blir det kvar? Det skulle vara intressant att höra finansministern redogöra för de effekter som detta får — och de väldigt svåra gränsdragningsproblem som förslaget medför. Jag har en känsla av att man kommer att bygga ut byråkratin ganska duktigt på det här området. Hur många miljarder som det här verkligen blir i undantag tycker jag också är någonting som kräver en förklaring. Beträffande det kommunala skattestoppet vill jag säga att kommunerna redan i dag har ett negativt finansiellt sparande. De tär alltså redan nu på tillgångarna. År 1989 hade man ett minus på 10 miljarder, och för 1990 räknar man med ett minus på ungefär 14 miljarder kronor. Under 1990 förlorar kommunerna ungefär 1 miljard på skattereformen. Även om det skall regleras senare, innebär reformen detta för 1990. Om man inför skattestopp samtidigt som reformens effekter inte kompenseras fullt ut för 1990 och lönestoppet inte påverkar påbörjade förhandlingar på det kommunala området, blir situationen oerhört kärv. Det står fullständigt klart att regeringens löfte — eller om det nu var målsättning — när det gäller barnomsorgen kommer att svikas. Att i detta läge dra in ytterligare miljardbelopp från kommunerna, som moderaterna föreslår, skulle i så fall bli förödande. När det gäller överhettningsavgiften har vi från centerns sida varit positiva till en överhettningsavgift i Stockholmsregionen. Men vi kräver också en uppföljning, och vi har inte sett de effekter som detta beslut gav; dem vill vi se innan vi tar ställning till regeringens förslag. Slutligen konstaterar jag att riksdagen tydligen skall fungera som ett transportkompani åt en kraftlös regering. Inom tre fyra dagar skall regeringen besluta om de här förslagen över en helg. Det är ju mycket konstigt. Jag förutsätter då att det kan ske partikontakter över hela helgen för att man skall kunna få en redogörelse för vad förslagen i detalj får för effekter, så att utskotten skall kunna göra en seriös behandling. Nog är det egendomligt, herr talman, att alla förslag som kommit från finansministern de senaste åren skall behandlas under stor tidspress. Och vad är det som gör att Kjell-Olof Feldts förslag inte längre tål en seriös granskning i riksdagen?

Herr talman! Detta är verkligen omprövningens tid på många sätt. Själv fick jag börja med att ompröva mitt färdigskrivna tal i går; det är nämligen inte aktuellt i dag. Under gårdagens debatt hänvisade många talare till omprövningens tid och situationen i öst. Det var ett sätt att försöka komma åt mitt parti. Vi kommer säkert att få sådana slängar här i dag också, så jag kan börja med att hänvisa till situationen i öst. I en situation präglad av kriser har man också rundabordssamtal. De rundabordssamtalen sker under direktsändning i TV, så att alla människor kan vara med och se hur diskussionen går och vilka beslut som fattas. Här i Sverige förs krissamtalen bakom lyckta dörrar på Haga. Vi i riksdagen får nöja oss med att lyssna på nyheterna och se om vi kan få några knapphändiga rapporteringar om hur samtalen har gått. Först i natt fick vi ett besked om hur regeringens krispaket skulle se ut. Då kan vi konstatera att det var en månad sedan statsbudgeten lades fram. Sedan har Hagasamtalen ägt rum, och det händer ingenting. Därpå händer allt på en natt, och vi får här på morgonen kl. 9 höra om finansministerns krispaket. Regeringen kan knappast begära att vi skall kunna ha ett klart besked och ge en reaktion till regeringen på det här krispaketet, det är en omöjlighet. Det handlar också om demokrati, och det handlar om riksdagens möjligheter — vad det är riksdagen skall besluta om och vad regeringen beslutar om. En sak vet jag i alla fall. och det är att riksdagen avgör hur lång motionstid vi skall ha på ärendena. Och som det har ryktats — jag kunde inte höra något besked i dag från Kjell-Olof Feldt — skulle alltså motionstiden gå ut i morgon och utskottsbehandlingen ske över helgen och beslut fattas i nästa vecka. Det är orimligt, det sätter demokratin helt ur spel. Jag sade att det för vårt parti är svårt att ge en klar reaktion på detta förslag, utom på en punkt, nämligen när det gäller ingreppen i den fria förhandlingsrätten för facken. Det skall svida i skinnet på dem som strejkar, förklarade på sin tid den borgerliga regeringen. Och nu går den socialdemokratiska regeringen ett steg längre. Strejkrätten avskaffas tills vidare i något som faktiskt påminner om undantagstillstånd. De som ändå strejkar skall bli ordentligt skinnflådda, lovar finansministern. Jag kan ge finansministern ett klart besked på den punkten om att vpk aldrig kommer att medverka till något sådant. I övrigt vill jag ställa några frågor. Vad kommer skattestoppet i kommunerna att få för effekt på barnomsorgen, på sjukvården och på äldreomsorgen? Partisekreterarens svar i morse på nyheterna var inte tillfredsställande. Jag tyckte faktiskt att hans tal var rent nonsens när han talade om allas vår skyldighet att se till att kommunerna kan genomföra sina ambitiösa planer när det gäller barnomsorgen. Vi vet att det står 100 000 barn i kö ute i landet och väntar på en barnomsorgsplats. Hur skall det gå med ett skattestopp i kommunerna? Det är personalbrist på dagis. Den enda möjligheten att få tillräckligt med personal är att man kan locka med löner. Nu är Kommunal visserligen undantaget från lönestoppet, eftersom Kommunal har påbörjat förhandlingar. Men Kommunal får ju förhandla under galgen, eftersom förbundet vet att om det tar ut mer kommer det att få en direkt följd på verksamheten. Personalen får göra avvägningar. En anständig lön som går att leva på innebär ett mindre antal platser på dagis för barnen. Det innebär ingen fri förhandlingsrätt det heller. Vilka effekter får skattestoppet på sjukvården? Vi står inför en äldreexplosion. Antalet människor över 75 år ökar med 30 20 under de närmaste åren. Och vi vet att människor över 75 år använder 60 96 av sjukvården. Enbart den ändrade åldersfördelningen gör att sjukvården måste expandera och öka, och det är bråttom. Det måste ske nu, om vi skall ta hand om alla äldre och sjuka. Hur kommer det att vara möjligt med skattestopp? Lönestoppet drabbar ju inte alla människor lika. Skatteomläggningen, som sossarna nyligen har genomfört med hjälp av folkpartiet, med marginalskattesänkningar för de högavlönade, innebär — vilket vi kan läsa i Veckans Affärer — att högavlönade inte behöver några löneökningar för att klara sin köpkraft. De kan t.o.m. stå ut med vissa lönesänkningar. Men folket inom vården, inom barnomsorgen och bankfolket — de som har löner på 8 000—9 000 kr. — klarar sig inte med 6 20 löneökningar för att kunna betala marginalskattesänkningarna för de högavlönade. Vårt sjukförsäkringssystem har länge varit föremål för massiva attacker från borgerligheten. Borgerligheten har velat komma åt systemet och talat om hur sjukförsäkringssystemet missbrukas. Det sägs att vi litet till mans nog är hemma på måndagar och fredagar utan att vara sjuka bara för att sjukförsäkringssystemet är så förmånligt. Attacker har förberetts om att arbetsgivarna skall få ta över ansvaret och införa karensdagar, ändra systemet eller något annat. Nu har Feldt delvis gått på den här borgerliga myten om att sjukförsäkringssystemet missbrukas. Den här kampanjen och dessa uppgifter bygger på siffror från riksförsäkringsverket. I riksförsäkringsverkets statistik finns de 300 000 människor med som står utanför arbetsmarknaden. Räknar man in dessa människor i sjukförsäkringsstatistiken, då är det sant, då kommer vi upp i höga tal, men detta är fråga om människor som inte finns ute på arbetsmarknaden. Det riktiga är att titta på AKU, arbetskraftsundersökningarna. Om man tittar på dessa siffror kan man se att sjuktalet för dem som jobbar ligger oförändrat på 16 dagar per person och år. Det är skillnad. Det har inte skett något på nästan 20 år. Detta tal är oförändrat. Den borgerliga propagandan och myten för att komma åt vårt sociala trygghetssystem har Feldt gått på och tar nu chansen att ändra sjukförsäkringssystemet. Inom vpk är vi överens om att det behövs ett annat skattesystem som innebär att man beskattar kapitalet och att man tar ut mindre skatt på arbetet. Vi tycker också att det behövs en annan ekonomisk politik, en politik för rättvisa. Jag började, herr talman, med att säga att vi nu lever i omprövningarnas tid. Vi ser fram emot att omprövningens tid snart når också socialdemokratin.

Herr talman! Vi har kommit hit med önskan om att få en saklig och konstruktiv debatt om våra gemensamma problem. Vi har ju ekologiska problem, de som har med vår överlevnad att göra, och vi har ekonomiska problem. Ekologin och ekonomin kan inte längre hållas isär. Utan fungerande ekologiska system faller också ekonomin ihop. Av denna grundläggande kunskap har vi inte hört något i dag. Det finns uppenbarligen ett behov av att blunda för den ekologiska verkligheten, och det finns ett behov av verklighetsflykt nu när miljöförstöringen tränger på. Vi i Sverige har skuldsatt oss på två sätt, dels ekonomiskt, dels ekologiskt. Den ekonomiska skuldsättningen syns mycket tydligt i bytesbalansunderskotten. Vi måste låna pengar för att kunna konsumera mera. Det kan vi i längden inte hålla på med. Samtidigt som vi konsumerar väldigt mycket unnar vi oss stora utsläpp av olika slag. Våra hav dödas av kväve och olika gifter, och fisket tynar. Vi vet hur det står till med markförsurningen och försurade brunnar, och vi vet att människor far illa i våra storstäder på grund av de massiva utsläppen från trafiken. Vi måste alltså påbörja en dubbel skuldsanering i Sverige. Vi måste börja ta itu med såväl de ekologiska skulderna som de ekonomiska skulderna. Nu är det tursamt nog på det sättet att de åtgärder som vi kan vidta i det korta perspektivet också kan stämma mycket bra överens med de långsiktiga målen som vi borde ställa upp. Vi har under snart 100 år ägnat oss åt ett krig mot biosfären. Det kan vi inte fortsätta med. Vi har genom en stark överkonsumtion skaffat oss stora problem med bytesbalansen. Vi importerar mycket mer än vad vi kan exportera. Vi kan inte fortsätta med det. Det enda vettiga sättet att på sikt komma till rätta med dessa problem är att börja minska den materiella förbrukningen i samhället. Om detta har ingen av de föregående talarna sagt ett enda ord. Ingenting har sagts om de grundläggande problemen som är orsak till att vi har den nuvarande situationen. Vad skulle vi då kunna göra för att minska den materiella konsumtionen och förbrukningen i samhället? Det finns många olika sätt. En av de stora mängderna förbrukningsmaterial är de fossila bränslena. Vi kan vidta åtgärder på olika plan. Vi kan sänka hastigheten på våra vägar, och vi kan bygga ut den kollektiva trafiken för att successivt minska den typen av förbrukning. Regeringen har kommit med en lång rad förslag. Vi ställer oss grundläggande tveksamma till om d förslag på något avgörande sätt kommer att hjälpa oss ur en bytesbalanskris och den ekologiska risken. Vi måste gemensamt hitta vägar för att komma ur krisen. Det går inte enbart med den typ av åtgärder som regeringen föreslår. Vi måste alltså försöka inse att vi har ett framtidsansvar, inte ett konsumtionsansvar. Vi måste också inse att vi har ett socialt ansvar, inte bara ett EG-anpassningsansvar. Vi måste angripa de sociala orättvisor som det nu planerade skattesystemet innebär. Miljöpartiet har redan i våras, när regeringen kom med sina förslag till åtgärder för åtstramning, sagt: Vi ställer upp, men det måste bli en grön profil. Vi måste börja ta tag i våra miljöproblem, ekologiska problem. Men regeringen valde inte det. Regeringen valde att gå ihop med centerpartiet om det tokiga tvångssparandet. I höstas var det dags för skattediskussioner. Miljöpartiet ställde åter upp och sade: Vi är villiga att diskutera ett nytt skattesystem, men vi måste få en klart grön profil, så att vi kan börja angripa de grundläggande systemfelen i det svenska samhället. Men regeringen valde bort detta alternativ och gick ihop med de tillväxtkonserverande krafterna i samhället, nämligen folkpartiet. Vi tycker att det var synd. Regeringen har haft alternativ men har inte tagit vara på dem. Men vi är fortfarande intresserade från miljöpartiets sida att på allvar diskutera hur vi skall komma till rätta med våra grundläggande problem i den svenska ekonomin och den svenska ekologin. Vi säger så här: Vi är tveksamma till de åtgärder som regeringen har föreslagit, därför att vi inte tror att de leder rätt, i den riktning som vi vill. Vi anser att det är olyckligt att gripa in så allvarligt som regeringen har gjort i fråga om fredsplikten på arbetsmarknaden. Vi måste i stället försöka arbeta fram ett system på arbetsmarknaden där man samordnar avtalsperioderna så att man kan avsluta och börja samtidigt. Då slipper vi en spiral där den ena avtalsparten jagar den andra. Vi måste också komma bort från principen att ha olika inflationsklausuler, som gör det möjligt att sätta i gång med nya förhandlingar om inflationen har gått upp ett snäpp. Det tror jag är betydligt mycket bättre än att tvinga arbetsmarknadens parter så som regeringen nu har föreslagit. Det kommunala skattestoppet tror vi också är olyckligt. Det borde vara så att kommunerna ges ökad beskattningsrätt, att de återfår sin beskattningsrätt på juridiska personer och fastigheter. Vi måste kunna ha förtroende för dem som arbetar på det kommunala planet. Vi anser inte att vi skall sitta här i riksdagen och bestämma över kommunernas ekonomi. Vi talar varmt om kommunernas självbestämmande. Men vad är detta? Jo, det är att ta bort det. Vi kan inte se det som en god utveckling för landets demokrati att göra på det sättet. Vi reagerar mycket starkt på kravet att vi redan kl. 17.00 i morgon skall avlämna en motion om lönestoppet. Det blir ju en parodi på demokrati. Vi från miljöpartiets sida har inte den minsta chans att sammankalla våra förtroendevalda runt om i landet för att diskutera denna allvarliga fråga. Det minsta man kan begära är att vi får en tidsfrist, så att vi kan arbeta över helgen och kontakta våra förtroendevalda för att diskutera frågan. Jag tycker att det vore rimligt att riksdagen avvisade kravet på en så snabb motionsbehandling. Vi är mycket intresserade av en långsiktig diskussion om hur den svenska ekonomins grundläggande problem skall lösas. Tyvärr måste vi säga att vi, som jag sade tidigare, är mycket tveksamma till regeringens linje. Vi tror inte att det är den medicin som vi behöver. Om vi skall komma ur våra problem med bytesbalans och ekologiska problem är vi tvungna att börja angripa den överkonsumtion som vi unnar oss i det här landet. Tack för ordet!

Herr talman! De borgerliga partierna har under den senaste tiden använt väldigt stora ord och tagit till mycket långtgående argument i sin kritik av regeringen. Kanske inte helt oväntat nådde man nya höjder i dag. Regeringen bör avgå, säger Ingemar Eliasson. Regeringen förvandlar Sverige till en öÖststatsekonomi, säger den som vanligt mycket nyanserade Lars Tobisson. Man undrar vilken täckning de borgerliga partierna har för sina stora ord och för sina våldsamma utfall. Mitt intryck är i själva verket att man håller på att prata sig in i borgerlighetens kris. För är man så skräckslagen inför den politik som regeringen står för, borde man nu — man har ju haft tid på sig — samla sig bakom det politiska alternativ som skall rädda Sverige från den katastrof som utmålas. Moderaterna visar vägen, säger Lars Tobisson. För vem visar man vägen? Traskar folkpartiet efter moderaterna? Är Ingemar Eliasson beredd att riva upp skattereformen, slå sönder vården och omsorgen för att få nöjet att följa efter Tobisson? Hur är det med centerpartisterna — går de en enda meter längs moderaternas väg? Det finns dokument som visar hur de borgerliga vägarna ser ut, för de är rätt många. Det enda man i sina motioner är ense om detta nådens år 1990 är, hör och häpna, att avveckla löntagarfonderna och sälja ut statliga företag och skogsegendom. Men man ger inte ens sken av att man tror att det skulle vara något svar på de problem som vi i dag har i den svenska ekonomin. Inflationen, försämringen av utrikesaffärerna ändras ju inte en enda krona om Procordia ägs av Wallenberg! När det gäller de stora frågor som riksdagen under denna vår och under detta år måste avgöra — skatter, energi och EG — spretar det åt alla håll. Detta år är det tio år sedan två borgerliga regeringar sprack just på frågan om skatter och energi. Jag tycker att det är särskilt illavarslande — något som Ingemar Eliasson har anledning att tänka på — att både moderaterna och centern lovar att riva upp skattereformen men på helt olika sätt, om det skulle bli regeringsskifte. Det är med viss förundran jag läser hur moderaterna ser på finanspolitiken. Carl Bildt gick till våldsamt angrepp på regeringens budget i januari. Det krävdes stramare budget, det var alltför svag finanspolitik. Men det man nu lägger fram är en budget där man sänker inkomstskatterna våldsamt, föreslår en rad utgiftsökningar, t.ex. beträffande försvaret. Vårdnadsbidrag och alla möjliga godsaker bjuder man ut. Och det leder till att vi skulle få ett budgetunderskott på ungefär 25—30 miljarder. Om Lars Tobisson har den åsikten att det är bristen på arbetskraft som verkligen är det grundläggande problemet, förklara för mig då hur den bristen minskar om man slänger ut 25—30 miljarder i ökad köpkraft i Sverige! Kommer det en enda ytterligare produktionsinsats ut ur den politiken? När man har läst 65 sidor tirader om den alltför svaga budgetpolitiken meddelar moderaterna i sin motion att de egentligen anser att finanspolitiken är i hygglig balans. Därför är det räntan som skall klara biffen. Höga räntor är nu den rätta vägen. Jag tycker att moderaterna göra sig skyldiga till populism. Allt ni säger är väldigt okonkret. Moderaterna säger rakt ut att de inte anser det vara meningsfullt att nu lägga fram konkreta förslag, men det är just det som ni har kritiserat oss socialdemokrater för. Det är botten när man återigen drar fram vårdnadsbidraget. Man fördömer regeringens förslag om förlängd föräldraledighet. Det blir för dyrt och det begränsar tillgången på arbetskraft, säger man. Vad innebär då vårdnadsbidraget? Det är tre gånger så dyrt — kostnaden är 4,5 miljarder kronor i förhållande till föräldraförsäkringen — och det begränsar naturligtvis arbetskraftsutbudet ännu mycket mer. Tanken är ju att man skall vara hemma. Sedan vill jag nästan påstå att man har fräckheten att säga att man överlåter finansieringen till den socialdemokratiska regeringen att ordna.

Hittills har svaret varit att dessa problem skall lösas med den förträffliga strukturpolitik som ligger och väntar någonstans långt borta när det blir dags för nästa omgång borgerliga motioner. Herr talman! Mot denna bakgrund är det förbryllande, för att inte säga litet patetiskt, att nu höra de borgerliga partierna hävda att det borde bli regeringsskifte i Sverige. Ni säger er vara beredda att överta regeringsansvaå måste ju alla fråga sig: på grundval av vad? Jag vet inte hur många gningar som krävs innan ni kan fälla oss, men om ni får möjlighet att tillträda i eftermiddag, vad skulle ni då ta er till på måndag? Jag undrar om det går att få åtminstone ert samstämt svar från er tre. Vad skulle ni ta er till på måndag? Ingemar Eliasson sade att regeringen borde stiga av tåget. Vem skall då kliva på och med vilket bagage? Vem skall sitta där framme och styra? Vem skall vara där bak och bromsa? Hur många hinner hoppa av innan ni är framme? Förra gången blev det strömhopp från det borgerliga tåget, och en del slog sig ganska illa. Jag vill säga en sak till Margö Ingvardsson. Hon säger sig ha stor omsorg om kommunernas framtid, deras möjligheter att fullgöra sina uppgifter i välfärdspolitiken. Jag vill bara anföra vad man i Kommunförbundets styrelse anser vara kommunernas stora problem. I ett uttalande som Kommunförbundets ordförande gjorde i går på Haga och bakom vilket det står en enig styrelse sägs: ”Kommunförbundet tvingas acceptera en löneutveckling som uppenbart äventyrar kommunernas möjligheter att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina uppgifter. När förhandlingssystemet inte fungerar på ett acceptabelt sätt måste förutsättningar för en samhällsekonomisk ansvarsfull hantering av lönebildningen återskapas. I detta läge måste statsmakterna ta sitt ansvar. En bred parlamentarisk samling erfordras för att stoppa den orimliga lönekostnadsutvecklingen. Det behövs en nedkylningsperiod som bör utnyttjas för att återskapa ett system för fungerande avtalsförhandlingar. Kommunförbundets styrelse är enig i denna uppfattning.” Bakom detta uttalande står socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och Kommunförbundets styrelse. Det finns åtminstone en instans i Sverige där de politiska partierna är beredda att erkänna hur problemet ser ut och att vi måste göra någonting åt det.

Herr talman! Finansministern förefaller inte vara på något vidare gott humör i dag. Han kanske är sur i magen efter allt kaffedrickande på Haga. Det är gammal regel att om man har en dålig sak att försvara, går man till attack. Vi fick nu höra att borgarna inte har någon politik och att moderaterna har överbudspolitik när det gäller ekonomin. Det förekom uppgifter om ett underskott på 25—30 miljarder kronor i statsbudgeten. Statsministern nämnde 20 miljarder kronor i går, så här går det raskt undan. Jag vill till detta säga en enda sak: Detta är lögn! Det framgår klart av vår motion att vi säger att finanspolitiken skall vara balanserad. Vi förordar t.o.m. en starkare budget för nästa år än den som finansministern presenterade i januari. När Carl Bildt talade om svag finansplan avsåg han inte finanspolitiken utan att det var svagt att inte ha en fullständig finansplan. Finansministern nämnde praktiskt taget inte någonting om de förslag som riksdagen förväntas snabbehandla under de närmaste timmarna. Jag envisas med att uppehålla mig vid det som för dagen är mest aktuellt. Beträffande prisstoppet hade vi så sent som i november, december en debatt här i kammaren då vi antog en ny lag om prisreglering. Från den borgerliga sidan hävdade vi att prisreglering skulle vara förbehållet lägen av krig eller krigsfara. Från socialdemokratiskt håll behöll man tanken att inkludera också en annan typ av kris. Vid utskottsbehandlingen förutsattes att prisstopp var någonting väldigt främmande och inte på något sätt aktuellt. Nu är vi där. Regeringen vill införa ett totalt prisstopp, som inte skall gälla bara under kort tid, utan det är fråga om två år. Detta är emellertid en falsk varubeteckning. Det blir prishöjningar därför att finansministern höjer skatter och för att importpriserna skall slå igenom. Under ett så långt prisstopp blir det så småningom prishöjningar när fabrikörerna ändrar förpackningar och annat för att på den vägen tricksa igenom höjda priser. Konsumentprisindex kommer att vara ett skämt under de närmaste månaderna. Det kommer att bli prishöjningar som vi tidigare inte har sett maken till — under rådande prisstopp. Det blir lönehöjningar. Finansministern erkänner själv att det inte går att stoppa lönehöjningar med det arbetsmarknadsläge som vi nu har. Vi har löneglidningen. Arbetsgivare kan så att säga omkonstruera tjänster och på så sätt betala högre löner. Detta system drabbar dem som har fasta löner, t.ex. offentliganställda, och dem som har rutinbetonade arbetsuppgifter. Som gammal facklig förhandlare inser jag att effekten av ett prisstopp är att man överlåter lönesättningen på arbetsgivaren. Såvitt jag förstår skall lönestopp och konfliktförbud gälla fr.o.m. någon viss tidpunkt i nästa vecka, om nu finansministern får sin vilja igenom. Jag vill ställa ett par allvarligt menade frågor som jag vill ha svar på. Betyder detta att om bankernas arbetsgivarorganisation kan hålla ut till dess konfliktförbudet inträder, behöver man inte höja lönerna alls? Hur kan finansministern i så fall förklara detta mot bakgrund av de statliga avtalen? Regeringen kan ju ändå inte avsvära sig ansvar för att dessa löner höjs med omkring 20 90, vilket skapar problem när andra vill kompensera sig. Jag påminner mig att socialdemokraterna har i åratal sagt att bara de får regera går allting bra, för de har så goda relationer med facket. Tänk efter hur det har fungerat under de senaste åren. Lönehöjningarna har avvikit totalt från lönehöjningarna i omvärlden. Det har förekommit vilda konflikter t som vi tidigare inte varit vana vid. Vi såg ju vad det blev av Haga Det var Kjell-Olof Feldt som drog parallellen med missnöjets vinter i Storbritannien 1979. Där fanns en socialdemokratisk regering. Där var det vilda konflikter. Ingenting fungerade. Det var kris i ekonomin. Han varnade för att det skulle komma en Thatcher om man inte gjorde detta som nu föreslås. Men kom ihåg att Margaret Thatcher aldrig har infört konfliktförbud, aldrig har infört lönestopp! Inspirationen till sådana åtgärder kommer från ett annat väderstreck — den kommer österifrån. Kjell-Olof Feldt har inte kommenterat de citat jag föredrog i mitt anförande, om hur statsministern för en vecka sedan sade att vi inte skall ha löneoch prisstopp därför att det inte fungerar, det är verkningslöst. Kjell-Olof Feldt gjorde också uttalanden om att prisstopp numera lurar väldigt få. Det var mycket avslöjande uttalanden. Jag hörde ingen kommentar till detta eller till något av allt det fina som är så nödvändigt att snabbt genomföra. Jag skall ge finansministern ett citat till, som är så färskt som från i tisdags. I en frågedebatt i denna kammare sade finansministern med anledning av bankkonflikten: ”Min principiella inställning är att parterna på arbetsmarkåste lösa uppkomna konflikter. Detta gäller även när tredje man drabbas.” I dag gäller lönestopp och konfliktförbud. Nu får finansministern faktiskt börja diskutera dagens frågor.

Herr talman! Finansministern frågar om en ny regering som skulle tillträda i morgon skulle kunna bli överens om ett enda beslut på måndag. Ja, jag tror det. Jag tror att man omedelbart skulle besluta om att utlysa nyval. I en sådan valrörelse skulle folkpartiet begära mandat för att driva en ekonomisk politik som på marknadsekonomins grund ger människor mer av valfrihet, mer att själva bestämma om, än om man återinför regleringar på ett stort antal områden och i panik försöker rädda sig ur en besvärlig situation. Det är vad den nuvarande regeringen gör. Det panikpaket som regeringen nu lägger fram löser ingalunda de grundläggande ekonomisk-politiska problemen. Det verkade också finansministern inse och erkänna i sitt första inlägg. Hur tomt och illa sammansatt detta paket måste vara framgår av att finansministern inte ville återkomma till det i sitt andra inlägg. Där gavs ingen kompletterande information, trots att det bara var rubriker vi fick i det första inlägget. I stället ägnade finansministern sig åt, som så många gånger förr, att bekymra sig mer om att det finns skillnader mellan oppositionspartiernas förslag än om att det finns stora skillnader inom regeringen och regeringspartiet självt. Vi vet att det är därför som det har dröjt med förslag på viktiga punkter. Här skriker företag och förvaltningar efter folk, och ändå har 50 000 fler människor förtidspensionerats under de år som Kjell-Olof Feldt har varit finansminister. Studerande, pensionärer och handikappade hålls borta från arbetsmarknaden i stället för att ges hjälp att ta ett arbete. Här vet vi att köerna ringlar sig till dagis. Föräldrar som inget hellre skulle önska än att få delta under mera trygga förhållanden i arbetslivet har svårt att få barnomsorg. En orsak är att privata daghem inte tillåts. Vi vet att det beror på att man är oenig inom regeringen. Här investerar näringslivet utomlands för många miljarder kronor därför att osäkerheten om villkoren i Sverige är stor. Ändå kan regeringen inte ta sig samman och ge detta land en sammanhängande och vettig energipolitik. Vi vet att det förhåller sig på det här viset, men för att komma undan ansvaret väntar man så länge att det till slut bara är panikåtgärder som återstår, och så försöker man skjuta över skulden på andra. I stället för att tala om det efterfrågar man hur de borgerliga partierna skall lösa sina inbördes meningsskiljaktigheter. Det går inte att komma undan så lätt. Finansministern är ju fortfarande medlem av den sittande regeringen. Det är ni som är skyldiga riksdagen att tala om hur ni har tänkt ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Hur är nu t.ex. lönestoppet ämnat att fungera? Vad betyder det? Hur skall ni komma till rätta med att man ute på ett företag kommer överens om andra löner än dem som finansministern i något slags lag har föreslagit att riksdagen bestämmer skall gälla? Det lär vara en flykt av tjänstemän från finansdepartementet, kunde man läsa i en tidning häromdagen. Om finansministern vill behålla en bra medarbetare, är han då förhindrad att lägga på några hundralappar för att behålla vederbörande, eller måste han sitta och se att folk bara sticker i väg? Hur är detta lönestopp tänkt att fungera? Och hur blir det med prisstoppet? Vad är det för väldig byråkrati som nu skall byggas upp för att man skall kunna hantera alla de dispenser som är nödvändiga på grund av redan inträffade kostnadsökningar? Det måste ju ske om inte företag efter företag och butik efter butik skall slå vantarna i bordet. Hur skall denna väldiga byråkrati fungera, inte under några månader, utan uppenbarligen under ett eller ett och ett halvt år? Kan riksdagen från finansministern få någon ytterligare information om dessa viktiga frågor? Detta paket hjälper inte Sverige ur den ekonomiska krisen. Finansministern sade att det innehåller en finanspolitisk åtstramning. Gör det verkligen det? Ja, det finns en indirekt skattehöjning, men var är utgiftsnedskärningarna? Vad vi från folkpartiet och från andra delar av oppositionen har efterlyst är en bättre hushållning, inte genom att man höjer skatter utan genom att man minskar utgifter. Hur blir det med de utlovade reformerna? Kommer de att skjutas på framtiden eller ej? Eller menar finansministern och regeringen att det, trots att vi befinner oss i en akut ekonomisk kris, finns utrymme för att ställa ut nya reformer inom loppet av det närmaste året?

Herr talman! Finansministern sade i sitt inledningsanförande att det tog tio år att reparera en situation som den han tyckte att vi just nu befann oss i. Vad han avsåg var naturligtvis att vi i början av 70-talet fick en lönekostnadsstegring, tillsammans med strukturförändringar, som det tog mycket lång tid att reparera. Det var ett intressant konstaterande. Nu är situationen en annan än den var när ni förde samtalen på Haga. Är ni då beredda att låta parterna återigen ompröva sin position? Det kan ju finnas anledning för regeringen att gå tillbaka — om den avser att sitta kvar. Eller är det så, Kjell-Olof Feldt, att det som ni nu lägger fram i realiteten är SAF:s nej till centrala avtal? Är det vad som finns i bakgrunden och som har fått regeringen att plocka fram storsläggan mot facken? Är det den Thatcherska stilen som ni nu skall köra mot facken? Det är alltså den gamla SAF-linjen, Thatchervarianten, som ni nu kommer att stå för. Det är självklart att det under motionstiden är oerhört svårt att i praktiken få till stånd en reell prövning av detta förslag om inte motionstiden förlängs. Det kan inte vara så att finansminister Kjell-Olof Feldts förslag alltid skall antas under stor brådska och alltid utan att man försöker bedöma om det är bra förslag eller inte. Det är intressant att höra att finansutskottet under den närmaste tiden kommer att se över utgiftspolitiken i det framlagda budgetförslaget. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi får en sådan bedömning. Det var också intressant att höra att finansministern är mer bekymrad över vad de andra partierna har för politik än han är angelägen om att tala om vilken egen politik han har. Det är symptomatiskt för de senaste årens regeringspolitik att man hela tiden har kritiserat andra men själv inte haft kraft att föreslå ordentliga finanspolitiska åtgärder. Jag tycker att det första som en icke-socialistisk regering skulle göra på måndag är att se till att få en ny finansminister. Det är den angelägnaste uppgiften just nu. Jag unnar Kjell-Olof Feldt en tid av vila. Eftersom det är finansministern som har det största ansvaret, är det naturligtvis främst han som har misslyckats. Man bör också konstatera att vi från flera partiers sida i finansutskottet har framhållit att prisstoppet skall användas i första hand vid kris eller krigsfara. Jag vet inte om finansministern ser en omedelbar risk för krig i vår närhet, eftersom han nu tillgriper sådana här metoder. Det vore intressant att få höra. Det verkar som om den s.k. tredje vägens politik, som har varit socialdemokraternas stora nummer under de senaste åren och vars framgångar man givit glättade budskap om över världen, har totalhavererat i finansdepartementets oändliga korridorer. Det är tydligen där som den nu har kraschlandat.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag i vanliga fall tycker att det är ganska trevligt att höra långa tal från regeringen om borgerliga regeringars ofullkomligheter och oförmåga att regera. Jag finner dock dagens debatt vara fel valt tillfälle för sådana utläggningar. Det vore bättre om vi ägnade oss åt att diskutera regeringens krispaket. Jag fick inte annat än i ett avseende svar på mina frågor. Kjell-Olof Feldt hänvisar till att Kommunförbundets styrelse helt står bakom förslaget i fråga. Kommunförbundet är en organisation som har många olika funktioner. Bl.a. är det en arbetsgivarorganisation, och det är ju inte konstigt om en sådan går emot krav på ökade löner. Det vore i stället mera intressant att få höra vad t.ex. Kommunals Lillemor Arvidsson sade i Hagaöverläggningarna. Vi har nu fått höra att Stig Malm står bakom förslaget, men jag vet inte om det bara är han som gör det eller om också fackföreningsrörelsen i dess helhet, inkl. t.ex. Lillemor Arvidsson, har anslutit sig till det. Det är helt klart att kommunerna kommer att få problem med att rekrytera personal, om de inte kan locka med höga eller åtminstone med högre löner. Den personal som finns inom kommunerna och inom sjukvården tillhör låglönegrupperna. Den har löner på mellan 8 000 och 9 000 kr. i månaden, och sådana löner är inte konkurrenskraftiga i dag. Det är en omöjlighet att få över folk från det privata tjänsteområdet till kommunernas omsorgsverksamhet om man inte kan höja lönerna. Vpk har många gånger krävt prisoch hyresstopp, men vi gör oss inga större illusioner om de åtgärderna som isolerad företeelse. Ett sådant här stopp måste kombineras med en strategi. Om man bara tillgriper de här åtgärderna, dvs. lägger locket på en liten stund, kommer det i alla fall att koka över om man inte minskar trycket underifrån, och trycket underifrån i vår svenska ekonomi härrör från spekulationsekonomin. Det måste löna sig att arbeta mera och spekulera mindre, men så är det inte i dag, inte ens efter skatteomläggningen. Vi tror att det kan vara riktigt med ett lönestopp för vissa kategorier, särskilt för dem som får ännu högre skattelättnader 1991. Vårdbiträden, daghemspersonal och andra kommunalanställda har faktiskt inte råd med något lönestopp, men däremot kan man kanske diskutera några former av differentierat lönestopp. Vi kan konstatera att de flesta åtgärderna i krispaketet riktar sig mot löntagarna. Man måste mot den bakgrunden fråga sig om det är löntagarna som är det allvarligaste hotet mot Sverige i dag. Vi anser inte det. Vi anser att hotet är den ekonomiska politik som regeringen för. Löntagarna har ju bara ett sätt att försvara sina reallöner, och det är i avtalsförhandlingarna, men det vill regeringen nu sätta stopp för. Det är inte lönerna som är den främsta orsaken till inflationen. Det är alldeles sant att inflationen missgynnar människor som i första hand bara har sin lön att leva på och gynnar folk med kapitalinkomster. Det är vi överens om, men inte om orsakerna till inflationen. Dessa är, som vi ser det, de höga vinsterna, bristen på arbetskraft, lönestegringarna, dvs. de stora löneklyftor som finns i dag på arbetsmarknaden, byggoch fastighetsspekulationen, spekulationerna på finansmarknaden och marginalskattesänkningarna. Det är åtgärder för att komma till rätta med detta som vi behöver. Jag har ju arbetat inom sjukvården, och vi talade där ibland om att en del mediciner faktiskt kan förorsaka värre symtom än själva sjukdomen. Jag tror att det är en beskrivning som delvis passar in på regeringens krispaket.

Herr talman! Jag måste säga att jag är besviken över denna debatt. Jag hade hoppats på en konstruktiv och saklig debatt om våra gemensamma problem, men jag tycker att den har urartat till det vanliga gnället. Det är utomordentligt trist att höra. Jag hade önskat något annat. Miljöpartiet är i konkurrens med regeringen det enda parti som har lagt fram ett fullständigt budgetförslag, där vi finansierar en åtstramning för både hushåll och företag. Den enkla anledningen till detta är att vi ser det vara nödvändigt som ett led i arbetet på att minska den materiella förbrukningen i vårt samhålle. Inga andra tar upp dessa grundläggande problem i svensk ekonomi. Läser man de borgerliga motionerna blir man ganska förfärad. Jag kan ta moderaternas motioner som exempel i detta sammanhang. De anvisar skattesänkningar som medel för att lösa alla våra problem, men ingen åtstramning. I stället måste konsumtionsnivån höjas. Det är som om vi som konsumenter får vårt människovärde. Någon insikt om vårt prekära läge finns inte. En expanderande ekonomi och mera konsumtion är tidens lösen, menar man. Samtidigt skär man med glädje i våra solidaritetssystem. Det här leder egentligen bara till ökad överhettning, mera inflation, högre löner och försämrad bytesbalans. Arbetsgivaravgiften vill moderaterna sänka utan motprestation från företagen. Man ser inte till en enda tabell, inte en sammanställning över hur de har tänkt sig finansiera sina budgetalternativ. Dynamiska effekter är det som är lösningen på det hela. Egentligen är det ett politiskt skambud som moderaterna presenterar. Det är en usel grund för ett parti som talar om nyval och regeringsskifte. Man är totalt tomhänt. Jag tycker det är sorgligt, i ett läge där vi alla är överens om att Sveriges ekonomi är dålig och att våra ekologiska system far illa. Vi borde faktiskt kunna samla oss till en gemensam aktion för att komma till rätta med våra problem. Miljöpartiet har föreslagit olika åtgärder — dels i våras, dels i höstas och nu i vår ”gröna lunta”. Man kan ju fråga sig: Varför har ingen inte regeringen stött våra åtstramningsförslag tidigare? Vi är alltså öppna för en seriös diskussion kring hur vi skall kunna komma åt våra problem. Vi ser trots allt regeringen som villig att göra någonting åt problemen, även om vi är tveksamma till själva sättet. De borgerliga har ju inte ens en metod att erbjuda — ingenting! Vad händer när de olika stoppen hävs? Varför kombinerar man dem inte med andra åtgärder av åtstramande karaktär, så att vi kan börja minska den materiella konsumtionen? Varför tittar man inte på frågan om att eventuellt skjuta den sjätte semesterveckan framför sig? Varför tittar man inte på att se över ersättningssystemen inom den sociala sektorn, när över en fjärdedel får mer än 100 96 ersättning när de är sjuka? Det borde finnas en hel del att titta på för att förbättra den sidan. Vad är regeringen beredd att göra för att börja en övergång till en ekonomi som har en ekologisk tyngdpunkt, så att vi kan kombinera de kortsiktiga åtgärderna med de långsiktiga, för att rädda både ekonomi och ekologi? Inser regeringen att det finns ett samband mellan den kortsiktiga åtstramningen och en långsiktig ekonomisk balans? Vi är villiga till diskussioner om allvarliga problem. Vi är inte villiga att ställa en massa ultimativa krav på hur detta skall gå till, men vi kan inte gå ifrån våra grundläggande gröna värderingar i ett sådant arbete. Någonting måste ske! Jag är beklämd över den debatt som har avspeglats här, där man inte ser några konkreta, rejäla förslag på hur vi skall lösa våra problem. Vi har i vår budget kommit med långa rader av förslag till hur vi skall kunna strama åt i den ekonomiska politiken. Vi har inte fått besked av finansministern om hur mycket han egentligen anser att vi skall strama åt. Han har kommit med en massa förslag, men inte givit någon siffra på hur stor åtstramningen måste vara för att vi skall komma till rätta med våra problem. Det vore intressant om finansministern kunde bli mera konkret på den punkten. Samtidigt tycker vi, som Inger Schörling i går nämnde, att vi politiker borde kunna delta i åtstramningsarbetet genom att medverka till att sänka våra höga löner med förslagsvis 1 96. Ingen politiker svarade på den frågan i går. Frågan är forfarande öppen.

Herr talman! Oppositionen har ingen skyldighet att redovisa något regeringsalternativ. Men läget blir ett helt annat när oppositionen begär regeringens avgång. Då blir man faktiskt skyldig att tala om vilket regeringsalternativ man i så fall tänker erbjuda Sveriges riksdag. Ingemar Eliasson var den ende som svarade på detta, och han sade att en borgerlig regering på måndag skulle ha som regeringsprogram att utlysa nyval. Det är ju också ett slags regeringsprogram, men om ni sedan skall gå till val på tre olika program — skulle det inte vara en ganska underlig regering som skulle uppstå ur detta val? Jag tycker det är symptomatiskt i sammanhanget att Lars Tobisson anklagar mig för att föra öststatspolitik, medan Gunnar Björk säger att jag för Thatcherpolitik. Ni båda lever i helt olika världar, och ändå skulle ni sitta i samma regering på måndag! Jag försäkrar att i denna regering vill jag absolut inte vara finansminister — Gud bevare mig för den samlingen! Tobisson läste upp ett citat av Ingvar Carlsson. Om nu citatet var riktigt, är det ohistoriskt. Enligt citatet skulle Ingvar Carlsson ha sagt att prisoch lönestopp inte fungerar, det vet vi för det har prövats förr. Sanningen är att prisoch lönestopp inte har prövats förr. Enbart prisstopp har vi prövat under 80-talet, och vi är helt på det klara med att fortsätter kostnaderna att stiga och är ekonomin överhettad, fungerar inte ett prisstopp. Och enbart ett lönestopp är omöjligt om inflationen rusar på. Nu prövar vi en kombination av dessa båda åtgärder — men inte enbart dessa åtgärder. I diskussionen har man helt bortsett från att detta underbyggs av en rad andra åtgärder, som kommer att — naturligtvis inte med fullständig perfektion, för en sådan ekonomisk politik finns inte, men ändå — bidra till att dämpa bristen på arbetskraft och förstärka finanspolitiken. Kombinerat med en rad långsiktigt verkande åtgärder när det gäller skattesystemet, när det gäller den offentliga sektorn och när det gäller ekonomin i övrigt borde det här kunna ge effekt. Det är bara i den sammansättningen som jag tror att regleringar av det här slaget fungerar. Jag tycker mig i det sammanhanget ha varit förtjänt av att få någon tanke om vad som skulle hända om man avstår från detta snabba ingrepp och enbart skall arbeta med de långsiktigt verkande åtgärderna — där vi faktiskt är ense på flera punkter med i varje fall vissa partier. Vad händer då? Jag skulle vilja fråga Ingemar Eliasson, som ju har repliker kvar fast han har gjort slut på mina: Vad händer med skattereformen om vi fortsätter med den nuvarande inflationstakten och oredan på arbetsmarknaden? Går den över huvud taget att genomföra? Jag skall vara finkänslig nog att inte fråga Ingemar Eliasson vad som händer med skattereformen om det bildas en borgerlig regering på måndag. Carl Bildt fick den frågan i går, och han teg visligen. Alla inser nog att det då är slut med den reformen. Det behövs ingen ekonomisk kris för att göra slut på skattereformen — det räcker med den kris som består av en borgerlig regering. Jag har fått frågan: Hur skall lönestoppet fungera, och hur kontrolleras det? Låt oss ta bankernas löneförhandlingar som exempel. Den här lagen innebär inte att det råder något som helst förbud att förhandla om löner och sluta avtal om löner. De förbud som ligger i lagen är två: att utbetala höjda löner och ta emot höjda löner, och att under perioden starta konflikter. Det betyder för bankernas del att de kan och skall förhandla sig fram till ett avtal, med medling eller utan. Regeringens avsikt är att för de avtalsområden som inte har avtal för 1990 och som alltså i dag förhandlar skall dessa avtal när de är färdiga prövas av regeringen med utgångspunkt i att de skall ha samma rätt att sluta avtal som alla andra grupper som redan har avtal för 1990 — en enkel princip. Vi kommer inte att fördöma dem som har slutit avtal på bankområdet eller på det kommunala området för att de har slutit avtal under samma förutsättningar som alla som redan har avtal. Vad vi vill åstadkomma med lönestoppet är att få bukt med den löneglidning som har slagit sönder avtalen och skapat kompensationskraven. Hälften av all löneökning under 80-talet har bestått av löneglidning. Så till frågan om kontrollen. Statens prisoch konkurrensverk skall utöva tillsynen. Med tanke på att det rör 4,5 miljoner människor, är det klart att detta förutsätter en bred samsyn om att det skall vara disciplin i systemet. Därför var det — tro det eller inte — faktiskt viktigt för oss att ha detta samtal på Haga. — Min matsmältning är utomordentligt god för närvarande, Lars Tobisson. När nu parterna säger att de icke kan lösa frågan på ett sätt som leder till enighet dem emellan vill vi ha besked från parterna. När vi i regeringen presenterade programmet för dem var det mycket viktigt för oss att få veta hur de reagerade. Det bestämda intryck som vi har fått, utan att regeringen vill tala för någon av dessa organisationer, är att de — även om de har principiella invändningar mot löneregleringar, prisregleringar och utdelningsstopp — säger att de i detta läge får acceptera åtgärderna och ställa upp bakom dem, eftersom alla andra alternativ ter sig mycket mer avskräckande. I sådana situationer kan man hamna. Det finns någonting som heter det näst bästa alternativet. Det hade funnits bättre alternativ om vi nått fram till en lösning som parterna själva hade kunnat åstadkomma. Det vore fel att ställa sig helt utan möjlighet att få stopp på något som skulle ha utvecklat sig till någonting mycket allvarligt de närmaste månaderna och som denna riksdag skulle få åse utan att kunna göra ett enda dugg åt det. Det skulle slå sönder mycket av det långsiktiga arbete som gör det möjligt att i väsentliga avseenden, bara vi får bukt med inflationen, göra 90-talet till ett helt annat årtionde än om vi skulle börja det med en kostnadskris. Margö Ingvardsson säger sig vara engagerad i löntagarnas situation och särskilt i situationen för dem som har låga löner. Vänsterpartiet kommunisterna har hela tiden sagt att så höga löner som möjligt, så stora löneökningar som över huvud taget går att pressa fram, är bra för löntagarna. Detta evangelium sprider kommunister på arbetsplatser överallt när de har en chans. Jag tycker att detta är att lura folk. Jag beklagar mycket att ett parti som i alla fall i vissa stunder säger sig vara ett arbetarparti försöker inbilla Sveriges löntagare att ju mer vi driver upp lönerna, kostnaderna och priserna, desto bättre får löntagarna det. Sedan kommer ni i vpk tillbaka efter varje sådan runda och är upprörda över att reallönerna inte steg och att köpkraften ökade mycket litet. Om man skall försvara den offentliga sektorn, måste man ha modet att tala om för dem som arbetar i stat och kommun att det även där finns ekonomiska begränsningar. Det finns en verklighet som varken denna riksdag eller någon kommunal församling kan komma förbi. När pengarna är slut så är de slut. Därför riskerar en löneinflation av den typ som nu är på väg att slå sönder det vi vill värna. Då hjälper det inte att kommunisterna säger att lönerna inte spelar någon roll för kostnaderna. I kommunerna utgör lönerna 80 96 av alla kostnader. Just därför är det, inte minst för dem som arbetar i kommunerna och är beroende av att verksamheten fungerar, alldeles nödvändigt att vi får stopp på den karusell som de själva åker med i utan att egentligen vilja. Carl Frick sade att han velat ha en helt annan diskussion, och han beklagade debattens innehåll. På sätt och vis gör jag det också. Det hade varit väsentligt att få veta om riksdagen tänker avslå regeringens förslag. Ni har majoritet, och ni kan göra detta. Det är oerhört väsentligt att få veta vilka alternativ som finns och vilka möjligheter som Sverige i så fall har att ta sig ur en kris som är ganska akut. De närmaste dagarna får visa var vi hamnar. Regeringen är självfallet beredd att ge riksdagen den tidsfrist som behövs för att kunna granska våra förslag.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt sade att han inte vill vara finansminister i en borgerlig regering. Det kan jag lova att han skall få slippa. Men problemet verkar i dag vara att Kjell-Olof Feldt inte vill vara finansminister i någon regering. Det kanske han också kan få slippa inom kort. Finansministern ifrågasatte om statsministern verkligen kunde ha sagt att prisoch lönestopp inte kan få någon effekt. Motiveringen till detta skulle vara att det aldrig har prövats. Vad har statsministern sagt? Jag har ett direkt citat, försett med citationstecken, från Svenska Dagbladet torsdagen den 1 februari 1990. Uttalandet gjordes i Karlstad i onsdags. Nu är det sådan tur att t.o.m. rubriken för ovanlighetens skull är försedd med citationstecken. Jag tror att finansministern kan se dem om han nu tittar upp och ser på vad jag här visar. Det finns under ett porträtt av statsminister Ingvar Carlsson en rubrik försedd med citationstecken. Det står: ”Prisoch lönestopp utan effekt”. Finansministern säger att statsministern inte kan ha sagt detta, eftersom det aldrig har varit prövat. Jag ber att få upplysa finansministern om att vi hade prisoch lönestopp i Sverige åren 1949—1950 i samband med Koreakrisen. Vi hade också löneoch prisstopp i Sverige under andra världskriget. Det har prövats. Inte minst kommer vi ihåg från Koreakrisens dagar hur vi fick en fullkomlig explosion efter det att stoppet måste släppas. Det är naturligtvis samma utveckling vi går emot nu. Det är typiskt att när nu finansministern som företrädare för den socialde mokratiska regeringen finner att en reglering inte fungerar, dvs. att ett isolerat prisstopp inte har visat sig fungera, drar han inte den naturliga slutsatsen att avstå från detta. Då tar man till en reglering till och ser om det skall gå bättre. På det viset hamnar man i en genomreglerad ekonomi. På min fråga om de bankanställda fick jag här något slags förklaring. Tydligen får man sluta avtal, men det är förbjudet att ge höjda löner, och det är förbjudet att ta emot högre löner. Det är en något beskuren avtalsrätt, om jag uttrycker det försiktigt. Man får inte heller genomföra en arbetskonflikt. Detta betyder att jag fick rätt i min förmodan att bankernas arbetsgivarorganisation, eller för den delen de kommunala arbetsgivarna, kan se till att hålla ut till den tidpunkt då det blir konfliktförbud och förbud att motta höjda löner. Även om arbetstagarparten i den situationen har rätt att träffa avtal kan arbetsgivaren säga: nej, inte om ni inte skriver under på oförändrade löner. Jag vet inte riktigt hur ni skall klara upp detta. I synnerhet de kommunalanställda kan göra ganska naturliga jämförelser mellan daghemspersonal och lågstadielärare och vad det nu kan vara. Det har också sagts att detta skall vara ett åtstramningspaket. Kjell-Olof Feldt talade om en stramare finanspolitik. Jag vill då fråga: Vad består den av? Ändringen i sjukförsäkringen är en åtstramning endast i den delen. Arbetsgivarna får inte en sänkt arbetsgivaravgift, och det innebär alltså en skattehöjning. Det kommer att verka kostnadsstegrande. Det är inte rätt väg. Vi får en breddad och skärpt investeringsavgift. Det är till glädje för alla innehavare av befintliga kommersiella fastigheter som på det sättet säkrare och lättare får sina lokaler uthyrda. De är säkert tacksamma. Men var finns den finanspolitiska åtstramningen? Är det verkligen avgiftsmedlen som skall bli så stora att de förtjänar att kallas för en inkomstkälla? Ännu konstigare är att ändrade regler på arbetsmarknaden skulle vara en finanspolitisk åtstramning. Det angavs som nr 3 eller nr 4 i uppräkningen under den rubriken. Det enda jag kan finna är de höjda böterna för vilda strejker. Men förutsättningen för att detta skulle ge finansministern en betydande inkomstförstärkning är ju att de vilda strejkerna fortsätter. Kan verkligen finansministern hoppas på att det skall rädda Sveriges ekonomi att dra in pengar på höjda strejkböter för vilda strejker? Det är i så fall överraskande. Låt mig påminna litet om historiken när det gäller strejkböterna. Böterna var tidigare 200 kr. Den dåvarande borgerliga regeringen föreslog att detta belopp skulle anpassas uppåt till 600 kr. Det var ett heligt vallöfte från socialdemokraterna, ett av de fyra, att denna höjning skulle återtas. Det var också det första man gjorde, man sänkte bötesbeloppet till 200 kr. Men nu skall beloppet höjas. Till hur mycket kommer jag inte ihåg, men det var åtskilliga tusen i alla fall. Det här är inte trovärdigt. Det är ett stort nederlag för kanslihushögern. Vad har det blivit av alla käcka paroller om avreglering? Vi är på väg in i en fullfjädrad regleringsekonomi. Det är inte den komplettering av den ekonomiska politiken som utlovats. Det är ingen åtstramning. Det är kraftfulla slag i tomma luften, om än nog så störande. Kjell-Olof Feldt har visat musklerna, men han förbättrar inte Sveriges ekonomi. Han fördärvar den.

Herr talman! Finansministern ställer ett antal frågor, men svaren verkar han vara måttligt intresserad av att höra. Jag hoppas att de närvarande tjänstemännen kan fortsätta att hålla honom i armen så att han stannar kvar tills debatten är slut. Den typen av tjänstemän kan det t.ex. vara skäl att betala ännu litet bättre, och det hjälper väl inte lagen mot, skulle jag gissa. Carl Frick, om jag får säga ett ord till honom, herr talman, anser sig ha ljuset. Jag är inte så säker på det. Det som oroar honom är att den materiella standarden inte sänks tillräckligt mycket. Säg det till ett ensamstående vårdbiträde med ett par hemmavarande barn som går back varje månad: Miljöpartiets bekymmer är att du har för mycket pengar! Jag tror att Carl Frick får svårt att komma tillbaka på en sådan politik. Finansministern frågar mig vad som händer med skattereformen om inflationen galopperar vidare. Finansministern vet ju svaret: Skattereformen blir inte den succé som den är tänkt att bli och som den kan bli vid en låg inflationstakt. Vi trodde att regeringen insåg det i så god tid att den i finansplanen skulle omge skattereformen med en klok och framåtsyftande ekonomisk politik. Vi blev besvikna när det inte var på det viset. Finansministern måste förstå att upprördheten och argsintheten har denna bakgrund och att ordvalet blir därefter. Skattereformen måste stöttas upp av en klok ekonomisk politik. Där finns ett självklart samband, och har inte det gått upp för finansministern tidigare så är det på tiden. Men det panikpaket som nu föreslås är inte en klok ekonomisk politik. Det löser inte de underliggande ekonomisk-politiska problemen. Det är på sin höjd några kraftfulla slag i luften, men det hjälper inte långt. Prisstopp har aldrig stoppat inflationen. Lönestopp kommer aldrig att göra någonting åt löneglidningen. Prisoch lönehöjningar kommer att lagras på hög och bryta ut med ännu större effekt senare. På den punkten har Carl Frick en poäng, när han frågar: Vad blir det sedan? Hur skall man kunna lyfta på alla nödstoppen? Det är bara en stram finanspolitik som kan återställa balansen mellan tillgång och efterfrågan i ekonomin. Men en sådan återfinns inte i det här panikpaketet. Det finns en insikt om detta i finansplanen, och om regeringen föreslog en sådan ekonomisk politik som den själv säger att landet behöver, då skulle den få stöd i riksdagen, i vart fall av folkpartiet. Men panikpaketet är inte uttryck för en sådan långsiktig ekonomisk politik. Det finns likheter mellan det här läget och vintern 1979 i Storbritannien, precis som finansministern påpekade. Det finns också likheter mellan vad fru Thatcher då gjorde och vad finansministern nu föreslår, nämligen att som Gunnar Björk sade stävja facket. Det har under en längre tid pågått ett slags upplösning av systemet för arbetsfördelningen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Efter storkonflikten 1980 tillsatte den dåvarande regeringen på mitt förslag en utredning som skulle klara upp arbetsfördelningen på det offentliga området. Då fördes ett förfärligt liv om denna oskyldiga utredning, som sedan har använts som en uppslagsbok av parterna på arbetsmarknaden. Jag antar att Feldt inte var sen att delta i skallet mot regeringen då. Men syftet var just att rädda den fria förhandlingsrätten. Det är alldeles uppenbart att det måste bli klarare gränsdragning mellan vad som är statsmakternas uppdrag och vad som är parternas uppdrag på arbetsmarknaden. Nu har det pågått olovliga strejker, och lovliga strejker, blockader och lockouter har utbrutit år efter år. Vi har förlorat hundratusentals arbetsdagar under 80-talets högkonjunktur, därför att det har varit en oklar rollfördelning. Något måste göras åt det. När regeringen till slut gör någonting, klampar den in som elefanten i porslinsbutiken och drar in all frihet som finns. Det är ingen konst. Konsten är att återställa ansvaret. Att lyfta av ansvar är inget problem, att lägga det tillbaka är bekymret. Att sätta i gång en strejk är inget problem men att avlysa den kräver ledarskap. Nu har regeringen åstadkommit stort trubbel i det här systemet, och hur man skall kunna återgå till en ordning som liknar den gamla arbetsfördelningen är för mig en gåta. Låt mig, herr talman, till slut säga att det har varit dåligt med tilläggsinformationen. Vi har fått reda på att finansministerns matsmältning fungerar, men det finns faktiskt information som kammaren skulle motta med större intresse. Hur skall lönestoppet fungera? Hur skall prisstoppet fungera? Och var är den strama finanspolitiken? Hur blir det med de reformer som borde skjutas på framtiden? Hur blir det med de besparingar som borde göras för att nå balans mellan tillgång och efterfrågan?

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i den kritik som Lars Tobisson och Ingemar Eliasson har riktat mot att vi inte har fått särskilt mycket svar på de tilläggsfrågor som det varit rimligt att få svar på, eftersom vi ännu inte har sett något dokument. Vi för alltså här en debatt om ett krispaket som vi ännu inte haft möjlighet att se med våra egna ögon, och det är också en intressant sak. Jag sade att vi har varit med på det som föreslagits i fråga om överhettningen i storstadsregionerna, och det är då viktigt att analysera vad åtgärderna har gett. Samtidigt skall man komma ihåg att förslaget på den punkten var kopplat till en ordentlig satsning på boendemiljöer och på boendet. Det var alltså inte tänkt som någon direkt inkomstkälla för staten. När det gäller Göteborg vill jag erinra om att det finns en proposition som ligger för behandling om att ge kommunerna Göteborg och Malmö 600-700 miljoner räntefritt. Det står i bjärt kontrast till vad som nu sägs om kommunalt skattestopp. Jag förutsätter att regeringen drar tillbaka den propositionen omedelbart. Den grundläggande kritiken från centerns sida mot den politik som förts de senaste åren gäller avsaknaden av en fördelningspolitik. Vi har på punkt efter punkt kritiserat regeringen för detta. Vi har t.o.m. inför skatteomläggningen krävt att man på område efter område skall visa vilka fördelningspolitiska effekter som skatteförslaget kommer att ge. Det kravet har regeringen inte tillmötesgått, och det är grundbulten i den kritik som jag för min del framför mot finansministerns sätt att agera under de senaste åren. Vad beträffar arbetsgivarperioden inom sjukförsäkringen vill jag säga att vi har lagt fram ett sådant förslag, men det var ju då tänkt att arbetsgivaravgifterna skulle sänkas till ca 2,3 20. Det var en förutsättning för att vi skulle tycka att det var en vettig idé. Det nuvarande förslaget, såvitt vi kan se nu, drabbar enbart småföretagen. Finansministern har avstått från att ge besked när det gäller budgeteffekterna och budgetpolitiken. Det är viktigt eftersom man säger att enbart det som berör skattereformen skall helgas. Men innebär detta att det är oklart vad som kommer att hända på regionalpolitikens område? Vad händer på forskningsområdet, på det livsmedelspolitiska området osv.? Jag tolkar detta som en stor oro eftersom man bara ger klartecken för ett av dessa områden. Miljöpartiet bjuder upp till dans. Jag antar att det är hambo. Jag har litet erfarenhet av hälsingehambo, Carl Frick, och jag kan bara ge ett litet råd. När man är ovan på hambo går det i allmänhet bra ett par varv, men sedan blir man lätt yr och slår sig. Det är klart att det kan krävas en viss vana för att bjuda upp till dans — det kan vara ett kamratligt råd inför framtiden. När det gäller regeringsalternativ instämmer jag också i Ingemar Eliassons och Lars Tobissons kritik över att finansministern ägnat all kraft åt att kritisera de icke-socialistiska partierna och deras gemensamma idéer i stället för att tala om vad han står för när han kommer till riksdagen och kräver att vi på fyra dagar skall behandla ett förslag. Då skulle han litet bättre ha redogjort för detta förslag. Min åsikt är att finansministern bär huvudansvaret för de senaste årens regeringspolitik. Jag har också varit snäll nog att föreslå att han borde friställas. Det är min bestämda åsikt att det är finansministern som jag i första hand kritiserar. Sedan tycker jag, Kjell-Olof Feldt, att man inte skall underskatta den kollegialitet som kan uppstå då man tvingas bekämpa en felaktig politik. Slutligen vill jag säga att det verkar som om finansminister Kjell-Olof Feldt kommer att bli den finansminister i västvärlden som går till historien genom att ha misslyckats duktigt under en högkonjunktur.

Herr talman! Nej, vi är inte så primitiva i vpk att vi åker omkring och agiterar för att det skall gå att ta ut hur stora löneökningar som helst. För inte alls länge sedan åsåg vi med förundran och bekymmer hur regeringen släppte fram löneökningar på, jag kommer inte riktigt ihåg hur många tusentals kronor, men var det inte 3 000 kr. i månaden till landets poliser? Det har de säkerligen gjort sig förtjänta av, men det är mycket pengar. Och de fantasilöner som staten betalar till många höga chefstjänstemän måste väl också vara inflationsdrivande. Sedan har vi hela det individuella lönesystemet inom kommunsektorn som också har lett till stora löneskillnader. Vi hörde i dag på morgonen rapport om skillnaden mellan kommunalrådens löner och de anställdas. Det kan väl inte vara så att Kjell-Olof Feldt menar att det är de underbetalda kvinnorna inom vården och omsorgen som har tänt hela inflationsbrasan och gjort slut på alla pengarna inom den offentliga sektorn? Det är sant att pengarna börjar sina i den offentliga sektorn. Det finns ett underskott i kommunsektorn på minus 14 miljarder, har jag för mig. Om dessa löneökningar nu går igenom ökar underskottet, kanske till 20 miljarder. Det finns inte pengar inom den offentliga sektorn, det är riktigt, men hur ser det ut i samhället för övrigt? När det gäller löneökningarna kan vi se att industrins toppar under 80 talet har ökat sina löner med 90 26. Då har det funnits pengar. Klyftan mellan högoch låginkomsttagarfamiljer har ökat med 41 96. Aldrig har jag då sett Kjell-Olof Feldt stå här i talarstolen och med pannan i bekymrade veck tala om att detta förhållande inte kan pågå längre och att vi måste göra någonting åt det. Men kommunerna förlorade statsbidrag på ungefär 21 70 under denna tid. Så nog är det sant att den offentliga sektorn saknar pengar. Vpk har framlagt förslag för att bl.a. förbättra det relativa löneläget i kommunerna och för att ge en möjlighet att bygga ut vård och omsorg. I vår ekonomiska motion har vi föreslagit att man höjer arbetsgivaravgifterna inom den privata tjänstesektorn och att dessa miljarder skall överföras till kommunerna för att säkra personalens löner och för att säkra vård och omsorg. Herr talman! Jag är övertygad om att om jag skulle ge mig in i en debatt med Kjell-Olof Feldt om den ekonomiska politiken, där vi skulle slå varandra i huvudet med siffror, skulle jag säkerligen förlora. Men den ekonomiska politiken handlar inte bara om siffror. Bakom varje siffra och bakom detta krispaket som vi ser i dag finns människor som sliter och arbetar. Det är lågavlönade människor inom vård och omsorg. Det är de som drabbas i första hand av dessa åtstramningar. Det kan vi inte acceptera.

Herr talman! Finansministern vill göra 90-talet till ett helt nytt årtionde. Jag håller helt med honom på den punkten. Därför är det egendomligt att se förslag om en skattereform som innebär en ökad konsumtionskraft i samhället. I går skröt ju statsministern om med vilken kraft som konsumtionen skulle öka under de kommande åren. Vi kan inte se att det på något sätt skulle förändra de problem vi har med vår bytesbalans. Där har han ett problem gemensamt med folkpartiet och moderata samlingspartiet, som inte kommit med några som helst förslag om hur vi skall bära oss åt för att minska bytesbalansunderskottet. Man kan uppenbarligen inte riktigt skilja på materiell förbrukning och materiell standard. Även om man inte har några ekologiska insikter borde man ägna några tankar åt hur man skall kunna minska bytesbalansunderskottet. Miljöpartiet har kommit med långa rader av konkreta förslag. I vår gröna lunta har vi visat hur man skall kunna åstadkomma den nödvändiga åtstramningen för att börja komma till rätta med bytesbalansproblemen. Vi vill arbeta med miljöskatter och energiskatter, och vi vill gärna senare satsa kraftfullt på miljörelaterade investeringar på energioch trafikområdet för att börja komma till rätta med de ekologiska problemen, som ingen i denna talarstol över huvud taget, vid något tillfälle, brytt sig om. Jag tycker det är mycket märkligt. Jag kan nämna olika typer av förslag som vi har velat arbeta med. Förutom på den sociala sidan kan vi inte acceptera den typ av förändringar i marginalskattesystemet som slår ganska hårt mot dem som har låga inkomster och gynnar dem med höga. Den reformen måste snabbt förändras till det bättre. Som vi tidigare sagt vill vi ta bort momsen på den svenska basmaten. Vi måste gynna barnfamiljerna, och vi måste komma till rätta med det svenska jordbruket så att det kan bli ekologiskt. För att kompensera den slopade matmomsen vill vi samtidigt höja den allmänna momsen. Vi vill höja skatten på alkohol och tobak och fördubbla reklamskatten för att dämpa reklamens konsumtionsdrivande kraft. Därför säger vi också nej till kommersiell TV i Sverige. Vi tycker faktiskt att flyget skall betala minst lika stor skatt på sitt bränsle som vägfordon får göra. Det finns ingen anledning att skilja på detta. Vi vill inte bygga en bro över Öre situationen för dem som bor där. Vi har medvetet överfinansierat vår budget för att nå en åtstramning, som vi anser vara nödvändig för att komma till rätta med bytesbalansoch budgetunderskott. Kjell-Olof Feldt sade att vi skall få ett nytt årtionde. Jag tycker att vi skall börja detta nya årtionde med att faktiskt kämpa för demokratin och se till att riksdagen inte tvingas till en snabbehandling på det sätt som är föreslaget beträffande lagen om lönestopp. Det minsta man kan begära är att vi får tid över till nästa vecka för en seriös behandling av denna viktiga fråga. På samma sätt tycker vi att det är ett ingrepp i den kommunala demokratin att införa ett generellt skattestopp. Man måste faktiskt ha förtroende för människorna i våra kommuner. Alla inser att detta är en debatt där regeringen vill ha igenom ett stort antal olika förslag. Uppenbarligen har regeringen för tillfället en enda diskussionspartner, nämligen miljöpartiet. Därför känns det utomordentligt absurt att Kjell-Olof Feldt inte kommenterar ens en enda av de frågor som vi har ställt. Vi tycker dessa frågor är så pass viktiga att de inte skall behandlas bakom lyckta dörrar. Vi vill ha en öppen debatt om svensk ekonomi och ekologi så att Sverige någon gång kan komma i balans. Jag tycker fortfarande att denna debatt har varit väldigt tråkig och i stort sett gnällig. Oppositionen har ständigt efterlyst förslag, men jag kan aldrig någonsin finna att den har kommit med egna konkreta förslag om hur man skall komma till rätta med bytesbalansproblemen och de ekologiska problemen. Det finns ett stort medvetandehål på den borgliga sidan. Det är utomordentligt beklämmande att man i en viktig debatt om Sveriges framtid mis sar dessa saker. Oppositionen är faktiskt svenska folket svaret skyldig på den frågan. Jag vill upprepa vår fråga till politikerna: Är vi själva villiga att delta i det åtstramningsarbete som vi faktiskt vill ålägga resten av svenska folket? Jag tycker att vi skulle kunna föregå med gott exempel och anamma det förslag som Inger Schörling framlade i går.

Herr talman! Jag vill börja med den huvudfråga som ligger bakom regeringens förslag, nämligen sysselsättningen. Kampen mot arbetslösheten har alltid varit en kärnpunkt i socialdemokratins politik. Vi reagerar mot den utslagning som arbetslösheten leder till. Arbetslösheten ställer människorna åt sidan och skapar sociala klyftor. Den fräter på människans tillit till sig själv och rubbar hennes framtidstro. Arbetslöshet är en personlig tragedi. Därför finns det ingen viktigare politisk uppgift än att långsiktigt trygga rätten till arbete. Den fulla sysselsättningen har en oerhörd tyngd i fördelningspolitiken. Knappast något annat påverkar inkomstfördelningen så starkt som just sysselsättningen. Sysselsättningen har också en avgörande betydelse för den anställdes ställning i arbetslivet. De anställdas inflytande och möjligheter att påverka sin egen arbetssituation hänger starkt samman med om det råder arbetslöshet eller full sysselsättning. I Sverige har arbetslösheten sedan 1982 pressats tillbaka tiondel för tiondel, samtidigt som antalet arbetslösa i vår omvärld har ökat. Hade vi samma arbetslöshet som man har nere i Europa, skulle i dag närmare en halv miljon svenskar gå utan arbete. I Europa har miljoner arbetslösa stängts ute från arbetslivet år efter år. Många av dem är unga. Många har givit upp hoppet om att någonsin få ett ordentligt jobb. Stora grupper av handikappade tänker inte ens tanken att de någonsin skall få del av den gemenskap som arbetslivet innebär. Det är för att värna om en fortsatt hög sysselsättning som det nu krävs åtgärder för att bryta prisoch kostnadsutvecklingen. Socialdemokratin är inte beredd att använda arbetslösheten för att få balans i samhällsekonomin. En sådan politik skulle leda till social utslagning och en orättvis fördelning. I stället måste vi förena full sysselsättning med en sådan prisoch kostnadsutveckling att vi på lång sikt kan trygga sysselsättningen. Sedan gäller det att gå ett steg vidare. Den enskilde skall i arbetslivet kunna ingå i ett socialt sammanhang. Därför måste vi se till att arbetet blir så organiserat att var och en kan känna trygghet till liv och hälsa och även få möjlighet att känna tillfredsställelse över sin arbetsinsats. Varje människa skall bemötas med respekt och aktning för vad hon gör. Socialdemokratin strävar efter att förverkliga drömmen om det goda arbetet. Det goda arbetet ger den enskilde möjlighet att känna gemenskap med andra. Det goda arbetet ger utrymme för egna initiativ och erbjuder omväxling. Det ger tillfällen till förkovran och ansträngning. Det goda arbetet är oskadligt för människa och miljö. Men för att vi skall kunna förverkliga drömmen om det goda arbetet måste orättvisorna i arbetslivet ständigt angripas. Att minska ohälsa och arbetsskador i arbetslivet är en av våra viktigaste uppgifter. Det mänskliga lidande som orsakas av dålig arbetsmiljö har till stor del sin grund i klassklyftor i arbetslivet. De högsta sjuktalen och de flesta arbetsskadorna drabbar dem som har de lägsta lönerna. Den dåliga arbetsmiljön vållar också samhällsekonomin stora kostnader. Mot den bakgrunden har regeringen tillsatt en arbetsmiljökommission för att kartlägga de sämsta arbetsmiljöerna och komma med konkreta förslag till förbättringar. Det är en viktig uppgift för fackliga organisationer, arbetsgivare, kommuner, landsting och riksdag att utreda orsakerna till arbetsskador. När vi talar om åtstramningspaketet förra våren, är det nästan bara en del av det som uppmärksammas, nämligen sparandet.

Vi har stora uppgifter framför oss. De borgerliga har i denna debatt klagat över att de inte har fått detaljerade svar på alla frågor. Det må vara, men de visste tydligen tillräckligt för att i talarstolen omedelbart avfärda detta paket. Det var inte någon tvekan eller något sökande. Paketet var ingenting att ha, menade de. Lars Tobisson vände sig i sin senaste replik till finansministern och ställde tre konkreta frågor. Jag kan faktiskt inte underlåta att i detta sammanhang informera om att alla partier utom moderaterna var överens om att finansministern gott kunde få några minuter för att svara på utestående frågor. Men genom att Lars Tobisson och moderaterna motsatte sig detta blockerades den möjligheten. Jag tycker att det är rätt märkligt att Lars Tobisson, som hindrade finansministern från att få dessa minuter, avslutar med att ställa tre konkreta frågor och begära svar och då vänder sig till den finansminister som han inte ville ge dessa minuter. Lars Tobisson tog stora ord i sin mun. Han talade om öststatspolitik. Jag tror att det är nödvändigt att vi klarar ut begreppen. Moderaterna blandar ihop begreppen på ett mycket förrädiskt sätt. Lars Tobisson har på en moderatstämma myntat de bevingade orden: ”Svenskens frihet är begränsad till 37 9o.” Vi har alltså i Sverige 37 Ze frihet. Resten är ofrihet. Detta är Lars Tobissons sätt att beskriva innebörden av att närmare två tredjedelar av våra samhällsinkomster passerar det allmänna. När vi har tagit ut skatt för att förbättra villkoren för pensionärer, barnfamiljer och handikappade, har vi enligt Lars Tobissons definition minskat friheten i Sverige. Jag ställer frågan: Är det ändå inte en tankeställare för Lars Tobisson att hans frihetsliga toppas av länder såsom Chile och Sydafrika? Deras frihetsgrad kommer upp i långt över 60 26, medan vi i Sverige får nöja oss med ynkliga 37 9. Margö Ingvardsson talade bra på många sätt om en politik för rättvisa, men hon var inte särskilt rättvis i sin bedömning av den politik som har förts. Vi kan vara upprörda över de orättvisor och klassklyftor som finns i det Prot. 1989/90:63 svenska samhället, och det är oerhört viktigt att vi på 1990-talet gör något åt 8 februari 1990 dem. Men samtidigt måste vi även med öppna ögon se vad som har gjorts SS och vad resultatet har blivit. Om vi bortser från detta, får vi också sämre möjligheter att konkret göra något åt de återstående frågorna.

Jag säger inte detta för att på något sätt påstå att den fördelning som vi i dag har är bra. Det finns många saker att angripa där. Men låt oss se på de insatser som gjorts för sysselsättning, fördelningspolitik och skattepolitik. Jag ger Margö Ingvardsson frihet att välja ut vilket land som helst och göra en jämförelse mellan detta land och Sverige i dessa avseenden. Det skall bli intressant att se vad den jämförelsen ger för resultat. Margö Ingvardsson sade: ”Det måste löna sig att arbeta mera och spekulera mindre.” Det håller jag med om, och det är också denna syn som lett oss fram till den stora skatteomläggningen. Ett faktum är ju att det blir ett ogynnsamt klimat för nolltaxerare, avdragsmiljonärer, trottoarbönder, skalbolagsdirektörer och andra som försöker komma undan skatt. Problemet denna utan att man tar ett helhetsgrepp, rensar upp i avdragsdjungeln och skärper kapitalskatterna. Det har funnits folk med kapitalinkomster som haft en ekonomi på marginalen. Därför måste man ta ett helhetsgrepp. Vi kommer faktiskt längre än något jämförbart land när det gäller att åstadkomma rättvisa i beskattningen av arbete och kapital.

Herr talman! Jan Bergqvists många vackra ord om arbetets värde kan jag bara instämma i. Jag har ofta gjort dem till mina, men kanske borde vi inte uppta våra dyrbara minuter just nu med att upprepa det vi alla är överens om utan i stället använda den tid vi har för att försöka få mer information om vad det dramatiska paket som regeringen lagt fram faktiskt innehåller. Det fördrogs trots allt för den socialdemokratiska riksdagsgruppen i går kväll. Det måste väl rimligen vara så att mina kolleger i det socialdemokratiska partiet fått mer information än vad kammaren nu fått. Eller har ni så till den milda grad köpt grisen i säcken, att ni gått med på alla dessa åtgärder utan att ha en aning om hur de är tänkta att fungera? Därför måste jag nu upprepa de frågor jag ställde till finansministern och ställa dem även till den socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppledare Jan Bergqvist: Vad är det för förslag som riksdagen nu skall snabbehandla? Hur är det tänkt att prisstopp, lönestopp, hyresstopp och allt annat som slutar på ”stopp” skall fungera? Är det bara demonstrationspolitik eller finns det genomtänkta förslag, som faktiskt kan göra någon verkan? Jan Bergqvist måste ändå begripa att den information som vi har att hålla oss till och som i huvudsak kommit genom massmedieläckor leder till en mycket stor skepsis. Vi har prövat en del av detta förut, och det har visat sig inte hålla. Man får gå tillbaka till krigsåren för att träffa på något liknande. Allmänheten och 36 vi som skall vara med och fatta beslut måste fråga: Vad är det för situation i Sverige som plötsligt föranleder regeringen att ta till rena kristidsfasoner? Ni måste åtminstone kunna beskriva orsak och verkan, sambandet mellan verkligheten och förslaget, och på vilket sätt dessa förslag skall kunna förbättra verkligheten. Vi har nu en situation där svenskt näringsliv tappar marknadsandelar i en rasande takt. Det finns ett par kurvor i finansplanen som alla borde studera. I dessa kan man avläsa hur svenska bearbetade varor i snabb takt förlorar marknadsandelar på exportmarknaderna. Det som räddat handelsbalansen är att företagen fått bättre och bättre betalt, kunnat höja sina priser och ändå sälja. Men rätt vad det är slår den internationella recessionen, lågkonjunkturen, igenom, och det kommer omedelbart att slå på den svenska sysselsättningen. Då hjälper det inte, Jan Bergqvist, med aldrig så många vackra ord om arbetets värde. Då hjälper bara ekonomisk-politiska åtgärder, som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft. Denna har successivt försvagats under 80-talet på grund av att inflationen bara fått braka på. Kostnadsutvecklingen har varit för snabb, och finanspolitiken har varit för svag. Besparingar som vi efterlyst har uteblivit. Inte ens i dag, denna kristorsdag, kan vi få svar på frågan om man tänker föreslå riksdagen nya kostnadskrävande reformer, som den sjätte semesterveckan och en utbyggnad av föräldraförsäkringen, eller om man åtminstone skjuter dessa på framtiden. Än mindre har vi fått veta om man tänker föreslå besparingar i transfereringssektorn för att minska den överhettning och obalans som vi har i ekonomin. Oordningen på arbetsmarknaden har man kunnat konstatera länge. Hundratusentals arbetsdagar har gått förlorade i lovliga och olovliga strejker. Ändå har regeringen ägnat sig åt att hoppa ut och in i det fria förhandlingsspelet, men den har inte gjort någonting för att strama upp regelsystemet. Då hamnar man till slut i det här tvångsläget. Det är mot den här bakgrunden som Jan Bergqvist måste begripa att om det skall bli någon seriös behandling av dessa förslag i riksdagen, så måste vi få bättre information. Till det största partiets gruppledare måste jag också ställa frågan: Hur är det tänkt att vi skall hantera den här frågan i riksdagen? Det har ryktats om en dags motionstid. Vad det är det som det är så ohyggligt bråttom att fatta beslut om? Menar verkligen Jan Bergqvist att den regering som har försummat att komma med förslag och försummat att fatta beslut skall få ställa riksdagen i denna tvångssituation, att vi mer eller mindre över en natt skall ta ställning till oerhört viktiga förslag? Jag kan bara säga att folkpartiet inte kommer att gå med på sådana arbetsvillkor. Det kunde vara intressant att få veta vilka åsikter den socialdemokratiska riksdagsgruppen har på den punkten. Ett svar kunde vi ju få under denna debatt.

Herr talman! Jag anser faktiskt att regeringen inte lagt två strån i kors för att informera om det förslag som vi debatterar i dag. När vi har en handelspolitisk debatt eller en utrikespolitisk debatt brukar åtminstone manuskriptet till anförandet ligga på bänkarna. Men så är inte fallet i dag, och ännu mindre har vi fått ta del av det förslag som regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen tydligen diskuterade i går kväll. Det är höjden av slöhet att i en debatt kräva besked av oss om ett förslag som man inte har presenterat. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. När det gäller Jan Bergqvists ursäkter för finansministerns räkning tycker jag att det är ganska klent att finansministern inte kunde svara på våra frågor under de 20 minuter som han hade till sitt förfogande. Han förfogar ändå över längre taletid än vi andra som deltar i debatten. Det är uppenbarligen så att socialdemokraterna vill ”mörka” hela det här förslaget och driva igenom det utan att riksdagsledamöterna vet vad det handlar om, och därefter låta någon annan ta skulden. Jag tolkar den här handläggningen så att man inte har något som helst intresse av att försöka åstadkomma en positiv inställning till förslaget. Man har inte lagt två strån i kors för att försöka få andra att ens diskutera förslaget. Det är tydligen en medveten inriktning i regeringskansliet för att man skall kunna utlysa nyval. Jan Bergqvist talade rätt mycket om de sociala frågorna. Jag har svårt att tro att någon i kammaren har särskilt mycket att invända mot det han sade på den punkten. Det kan möjligen gälla satsningen på arbetsmiljön, som vi i fjol var ensamma om att driva. Jag tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg att reallönen för en industriarbetare under den tid socialdemokraterna nu har regerat har ökat med ungefär 6 20. Detta skall jämföras med den kapitalbildning som samtidigt har skett i näringslivet. Endast ett fåtal av hushållen har fått del av kapitalbildningen. I stället har förmögenheterna ökat ganska kraftigt i löntagarfonderna och i det offentliga sparandet. Arbetsskadorna har ökat. Sambanden mellan inkomst, utbildning, sjukdom och arbetslöshet är fortfarande markanta. Det är ett dåligt resultat av det socialdemokratiska regerandet. Mer än 200 000 fler människor än 1980 tvingas i dag att leva på socialbidrag. Är det någonting att skryta om, Jan Bergqvist? Det kan väl inte vara någonting att förhäva sig över. Den tristaste symbolen för den socialdemokratiska socialpolitiken är det faktum att antalet uteliggare har ökat. Antalet uteliggare på grund av bostadspolitiken och på grund av att utslagningsprocessen har ökat som aldrig förr. Det är en mycket trist och frukansvärt cynisk symbol för den socialdemokratiska socialpolitiken under de senaste sju åtta åren. Jag har tidigare lagt huvudansvaret för den fördelningspolitik som socialdemokratin drivit på finansministern, och det gör jag fortfarande. Fördelningspolitiken har varit dålig, och jag saknar att man åtminstone inte kan göra en fördelningspolitisk analys som är värd namnet i stället för de analyser man gör i finansdepartementet och som vi naturligtvis inte kan lita på. Jag tycker att man borde ha gjort en riktig analys innan man genomförde skatteomläggningen. Allvarligt talat: Nog måste Jan Bergqvist ändå hålla med om att socialdemokraternas politik, både fördelningspolitiken och socialpolitiken, är ett stort misslyckande.

Herr talman! Självfallet håller vi i vpk med Jan Bergqvist och socialdemokraterna om att sysselsättningen är ett nödvändigt villkor för en rättvis fördelningspolitik. Vi har också gett er erkännande på den punkten. När det gäller den fulla sysselsättningen har den tredje vägens ekonomiska politik lyckats. Men samtidigt måste vi konstatera att regeringens ekonomiska politik under 80-talet har medfört att klassklyftorna i landet ökat. Det beror på att vinsterna av den tredje vägens politik inte fördelats rättvist. Löntagarna har fått betala den fulla sysselsättningen med försämrade reallöner. Timförtjänsten har faktiskt minskat med 3 26 under den här tiden. Att hushållens reala disponibla inkomster sammantaget har stigit under perioden beror på ökade arbetsinsatser och ökade reala inkomster i form av annat än ren lön. Man kan titta på lönesummans andel av bruttonationalinkomsten för att få ett mått. År 1980 var denna 51 96. Men enligt konjunkturinstitutet hade andelen år 1989 sjunkit till 44 96. Klasskillnaderna har ökat. Sedan vill Jan Bergqvist att jag skall försöka hitta några länder utanför Sverige som har en bättre fördelningspolitik än vad Sverige har. Jag tänker inte ens försöka att göra en sådan genomgång. Om man nu inte hittade något land med en bättre fördelningspolitik, skulle det då vara något slags försvar för att regeringen här hemma för en orättvis fördelningspolitik? Jag har väl digt svårt att förstå det resonemanget. När det gäller skatteomläggningen är vi överens om en av principerna, nämligen att minska skatten på arbete och öka skatten på kapital. Vi är emellertid inte överens med regeringen om hur denna skatteomläggning skall finansieras. Regeringen anser att större delen av finansieringen kan ske genom prisökningar och hyreshöjningar. Där är vi inte överens, eftersom vi menar att det drabbar fel människor. Jag hann inte få svar på alla frågor jag ställde till finansministern, och det kan jag förstå, eftersom hans tid var i viss mån begränsad. Jag skulle då gärna vilja ha ett svar från Jan Bergqvist på frågan om vad som är anledningen till förändringarna i sjukförsäkringen. Vi skall ju komma med en motmotion, och det är bråttom. Det vore därför bra om jag kunde få svar på frågan här i kammaren. Vilka siffror har man byggt denna förändring på? Riksförsäkringsverkets siffror över sjukstatistiken ger ju inte hela sanningen. Det är därför högst olyckligt om det är dessa siffror som skulle motivera förändringen. Det stora problemet i sjukförsäkringen är inte en ökande korttidssjukfrånvaro, dvs. att vi skulle vara okynnessjuka på måndagar och fredagar. Det stora problemet är i stället de ökande långtidssjukskrivningarna, av vilka många beror på belastningsskador som uppkommer på grund av olämpliga arbetsmiljöer. Det är på detta område regeringen skulle sätta in åtgärder i stället för att bara gå högern och arbetsgivarna till mötes och låta dem ta